Herr talman! Jag tror att när det gäller ambitionerna för UD finns det en ganska bred samstämmighet. Men jag tror ändå att det är viktigt att utgå från att Riksdagens revisorer har skäl för sitt förslag, när de föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad revisorerna i avsnitt 3 anfört om behovet av en förutsättningslös och oberoende översyn av utrikesförvaltningens struktur.
Herr talman! Riksdagens revisorers rapport innehåller väldigt många bra kommentarer och synpunkter, som UD redan har tagit till sig. Jag är säker på att man lyssnar på detta också. En princip som vi har brukat hålla oss till i utrikesutskottet är att vi inte skall bestämma över UD:s interna organisation eller över utrikesförvaltningen. Bertil Persson sade tidigare i sitt anförande att vi inte skall bestämma var ambassader och konsulat skall ligga, och visst håller jag med om det. Men det är väldigt mycket mer politik i att bestämma var och när ambassader skall upprättas än vad det är att diskutera om man skall eller vem som skall granska utrikesförvaltningen, när vi därtill vet att en noggrann granskning redan har skett.

Herr talman! Från Vänsterpartiets sida vill vi säga att den revisionsrapport som Riksdagens revisorer har framlagt har varit väldigt nyttig. De har gjort en gedigen genomgång av utrikesförvaltningens sätt att fungera och lämnar också förslag på åtgärder. Vi vet ju också, som har framförts här tidigare, att det har skett en stor omorganisation på UD och att ett flertal åtgärder redan har vidtagits. Det gör att jag och Vänsterpartiet inte ser det som nödvändigt att nu sätta i gång med en omfattande, ny utredning. Till skillnad från vad Vänsterpartiet i många andra sammanhang brukar hävda, skulle jag vilja säga till Moderaterna: Vänta ett par år! Vi har just fått en utredning. Det finns anledning att avvakta några år tills omorganisationen har satt sig för att se hur den då fungerar. Det är ju litet olika frågor som man lyfter fram i den här rapporten från revisorerna. En som vi särskilt har diskuterat är att revisorerna föreslår att det är riksdagen som skall besluta om att lägga ned eller upprätta ambassader. Vi har grunnat väldigt mycket på det här från Vänsterpartiets sida. Det är ju uppenbart att man från regeringens sida har gjort en del misstag om vi bara ser till den här perioden. Man är vad jag kan förstå också klar över dessa misstag från regeringens sida. Jag behöver bara påminna om nedläggningen av ambassaden i Zaire, i Kinshasa, för några år sedan - alltså nuvarande Kongo. Där insåg man väldigt snabbt att det med tanke på de konflikter och krig som har rått där hade varit väldigt angeläget att ha en ambassad på plats. Därför är det ju frestande att säga att det vore bra att låta riksdagen överta beslutanderätten och avgöra om man skall lägga ned eller upprätta ambassad. Jag tror ändå inte att det är den rätta modellen. Det vi har landat på i det här utskottsbetänkandet är att regeringen i större utsträckning faktiskt måste gå till riksdagen och diskutera hur vi skall handlägga de här frågorna. Det är det som är det väsentliga; att vi har en dialog omkring det här. Det är viktigt att man inte bara diskuterar, utan att man från UD:s och regeringens sida faktiskt också tar till sig de här argumenten och lyssnar på vad riksdagen har att säga. Moderaterna anser att den andel som utrikesrepresentationen lägger på handelspolitiska åtgärder - åtgärder för att främja svensk export osv. - är för liten. Man vill öka den. Jag vill säga att jag tycker att den delen av utrikesförvaltningen verkar väldigt väl täckt. Man kan undra över det här, och jag har fått svaret att kostnaderna är täckta. Men jag menar ändå att den typen kritik inte förefaller relevant. Jag tycker tvärtom att man ägnar sig för mycket åt exportfrämjande åtgärder. Jag tänker exempelvis på den uppseendeväckande situationen i Chile, Sydafrika och andra länder. Där ägnar man sig åt att främja exporten av JAS. Det tycker jag är synnerligen olämpligt. Man har andra, viktigare uppgifter. Jag menar att en del som redovisas i revisorernas rapport, nämligen den som gäller arbetet med och verksamheten omkring MR och demokrati, däremot är för liten. Jag tror att det rörde sig om 1 % av arbetstiden som går åt till sådant arbete. Det var mycket förvånande med tanke på hur stor uppmärksamhet och betydelse som både regering och riksdag fäster vid just de frågorna. Jag menar att det snarare är det man skulle kunna se på för att undersöka hur ambassaderna kan göra mer arbete för att främja mänskliga rättigheter. Därför, herr talman, vill jag från Vänsterpartiets sida bara konstatera att vi står bakom utskottets majoritet i det här betänkandet.
Herr talman! Jag tror att det är angeläget att komma ihåg att den omorganisation som är gjord på Utrikesdepartementet är en omorganisation av centralförvaltningen här i Stockholm. Den har sannolikt varit mycket framgångsrik. Men det är inte en översyn av utlandsrepresentationen, och det är där vi alltså vill gå vidare. Det är faktiskt så att revisorerna har granskat. Och det de kommer fram till i granskningen är just att UD behöver en förutsättningslös och oberoende översyn. Det tror jag faktiskt att det kan finnas skäl till. Nu tror jag i och för sig att den här revisionsrapporten kommer att bli en väckarklocka för Utrikesdepartementet och att man kommer att ta till sig en hel del av de synpunkter som finns. Men man missar den förutsättningslösa och oberoende översyn som skulle kunna vara ytterligare en stimulans - inte minst för ett litet exportberoende land som Sverige. För jag är långt ifrån övertygad om att den organisation som vi har med exportråd och Invest in Sweden är optimal. Vi vet att önskemålen om omvärldsbevakning är starka från många av Sveriges små och medelstora företag. Även här finns det en möjlighet att göra en insats för Sverige.
Herr talman! Jag kan instämma med Bertil Persson om att huvuddelen av den omorganisation som har skett på UD har legat på central administration. Men jag menar ändå att man i revisorernas rapport har lyft fram en rad frågor som rör utrikesförvaltningen på fältet i olika länder och hur den fungerar. Vad jag har kunnat förstå har man redan tagit till sig en del på det området. Det är också så, vad jag har förstått, att det sker en hel del förändringar under resans gång. Vi har i utskottet fått en redogörelse för hur man exempelvis på ambassaden i Köpenhamn fick fria händer att utifrån en given budget göra administrativa förändringar som definitivt ledde fram till en bättre organisation och ett bättre tillvaratagande av resurserna utan att det kostade mer. Den typen av förändringar är vad jag förstår fullt möjliga att genomföra i dag. Det hänger väldigt mycket på initiativkraften vid den enskilda ambassaden. Jag upprepar därför att jag inte alls vill avvisa frågan om utredning och fortsatt revision av utrikesförvaltningen. Jag menar bara att jag tror att det just nu är bättre att låta den nya organisationen sätta sig och därefter pröva frågan ånyo om något år.
Herr talman! Jag instämmer i Eva Zetterbergs entusiasm för vad man har gjort i Köpenhamn. Men vi har ungefär 100 myndigheter till ute i världen, som också kan behöva fundera igenom sin situation och få samma möjligheter som de i Köpenhamn. Nu vet vi att majoriteten kommer att avslå en sådan här översyn, men vi lovar att vi kommer att följa det hela. Händer det inget i riktning mot de ambitioner som jag tror att vi alla är överens om i utrikesutskottet så kommer i alla fall vi att återkomma.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till två reservationer. Det gäller reservationerna 2 och 4 i det här betänkandet. Det här betänkandet, herr talman, grundar sig på ett material från Riksdagens revisorer. Med detta vill jag med en gång säga att det innebär att det är ett tungt material. Man får förutsätta att det är ett parlamentariskt väl förankrat material som ligger till grund för betänkandet liksom också några reservationer som har fogats till detta. Det är här, herr talman, som den första mer övergripande märkligheten finns i utskottsmajoritetens sätt att resonera. Allt det arbete som Riksdagens revisorer seriöst har lagt ned på att utvärdera miljövårdsarbetet i Sverige - och inte minst försurningen - spolas nu bort av en annan uppsättning parlamentariskt förankrade ledamöter i jordbruksutskottet. Utskottet avslår alltså alla de kloka förslag som Riksdagens revisorer har framfört i sin rapport. Det kan man beklaga. Jag gör det uppriktigt. Det är synd att Riksdagens revisorers arbete inte har fått en uppföljning i jordbruksutskottets hantering. Den andra övergripande iakttagelse man kan göra, herr talman, är ju att det i det här betänkandet liksom i många tidigare betänkanden och - är jag rädd - flera kommande betänkanden, hänvisas till en för oss ännu icke känd miljöproposition. Det hänvisas till en miljöproposition som på något sätt skall lösa de framtida frågetecknen kring miljöarbetet. Det gäller, herr talman, i materialet omkring lagstiftning som styrmedel. Där hänvisar man till en miljöpolitisk proposition. Men framför allt gäller det naturligtvis förslagen om ekonomiska styrmedel. Där säger man: "Vissa av dessa förslag torde utskottet få anledning att återkomma till i samband med riksdagens behandling av den aviserade propositionen om miljöpolitiken." Då frågar man sig: När kommer riksdagen att få möjlighet att ta ställning till den miljöpolitiska proposition som nämns på det sättet? Jo, det kan jag berätta, herr talman. Det kommer att bli någon gång, mellan tummen och pekfingret, i februari/mars nästa år om den miljöpolitiska proposition läggs fram som aviserats till slutet av april detta år. Det blir motionstid, sommaruppehåll, val och budgethantering i riksdagen under hösten. Då är vi framme i februari eller mars nästa år. Jag tycker att det är orimligt att man hänvisar politiska förslag till något som har en så avlägsen hantering. Detta var några övergripande synpunkter. Därefter skall jag beröra de två delar som är litet extra knepiga. Den första gäller de ekonomiska styrmedlen och deras användning i miljöarbetet. Det är uppenbart att riksdagens revisorer vill att man skall arbeta vidare med de ekonomiska styrmedlen på det nationella planet. Riksdagens revisorer pekar också på det som inte är ovanligt, nämligen möjligheten av en utredning av detta arbete. Det slumpade sig på det sättet att det faktiskt är ett krav som är identiskt med det krav som Centerpartiet ställer i en motion där vi utöver att understryka förträffligheten i Riksdagens revisorers arbete också pekar på det gedigna arbete som Skatteväxlingskommittén har lagt ned på den delen av arbetet, dvs. införande av ekonomiska styrmedel. Där formades en majoritet framför allt med Socialdemokraterna och Centern som garanter för ett synsätt som hyllar skatteväxling och ekonomiska styrmedel. Av detta har det nu blivit intet i betänkandet från jordbruksutskottets majoritet anförd av Socialdemokraterna. Jag beklagar det, och det är naturligtvis skälet till att jag med visst eftertryck yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet. Den andra delen gäller Naturvårdsverkets roll. Jag skall på en gång säga och understryka att det är ett utmärkt arbete som Naturvårdsverket har genomfört. Men i likhet med Riksdagens revisorer menar vi i Centerpartiet att miljövårdsarbetet har förändrats. Det är nya villkor som gäller. Vi har haft en Riokonferens. Vi har ett lokalt Agenda 21-arbete. Rollfördelningen i samhället är i dag annorlunda än den var när Naturvårdsverket tillkom på 60-talet. Detta måste rimligen på något sätt återspeglas i den instruktion och i de mål som Naturvårdsverket har som grund. Nu säger utskottsmajoriteten att Naturvårdsverket självt har utrett sin framtida roll och att man också på egen hand har beslutat om en ny organisation. Det låter sig möjligen sägas, men det är väl inte riktigt därifrån som målen för verksamheten skall bestämmas. Det är väl bra att man organiserar sig klokt, men rimligen måste det politiska systemet företrätt av regering och riksdag ta ett ansvar för utformandet av målen. I likhet med Riksdagens revisorer menar vi att det är rimligt att begära att regeringen tillsätter en utredning för att just klarlägga verkets framtida mål och inriktning. Jag tycker, herr talman, att det är litet synd att utskottsmajoriteten lägger det gedigna arbete som Riksdagens revisorer har utfört på hyllan eller i papperskorgen. Det finns mycket där som är värt att beakta. Många av dessa förslag, liksom Centerns motioner, grundar sig på en klok verklighetsuppfattning i dessa delar. Det är litet tråkigt att vi nu sent omsider har kommit till insikt om att den miljöpolitiska proposition som skulle ha kunnat peka ut mål och inriktning för miljöverksamheten inte kommer att avgöras av denna riksdag. Den kommer inte att avgöras av någon riksdag under detta år. Det beklagar jag, herr talman.

Herr talman! Utan att vara polemisk kan jag säga att det största problemet kanske inte är vad vi administrativt gör utan att det faktiskt fortfarande sker en försurning i våra marker. Försurningen uppmärksammades för 30 år sedan. Man skulle ha önskat att problemen nu var lösta, men tyvärr är det inte alls på det sättet. Den fortgår alltjämt. Många av de problem som vi har i Sverige baseras bl.a. på att vi har sura berggrunder, gnejs och granit, vilket innebär att den svenska jorden har mycket svårt att stå emot försurning. Det är en helt annan sak i länder som har basiska bergarter och kalk. Vi kan konstatera att det fortfarande finns över 10 000 sjöar och 100 000 kilometer försurade vatten som inte behandlas. Det är ungefär 20 000 sjöar och 120 000 kilometer vattendrag som har försurats så allvarligt att man kan se att det har gett biologiska skador. Faktum är att försurningen fortfarande är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i svensk natur. Det är inte bara sjöar som drabbas utan även skogen. Ibland är jag litet ledsen för att pH-skalan är uppsatt som den är. Det betyder att ett snäpp innebär en försurning som är tio gånger värre än tidigare. Om man tittar i jorden i skogen i dag ser man att det allt lägre pH-värdet börjar komma ned en bra bit i marken, vilket får till följd att metaller faller ut och att många av de organismer som har funnits i skogsmarken och som är absolut nödvändiga för att skogen skall kunna vara frisk och grön slås ut, t.ex. många svampar och träd som bildar mykhorriza. Det är en förutsättning för att träden skall må bra. Många av de skogsskador som vi i dag börjar se beror fortfarande på försurningen. Trots att det har skett en 40-procentig reduktion av svaveldioxidutsläppen i Europa räcker det inte alls. Det skulle behövas en reduktion med ungefär 75 % för att naturen skulle ha en möjlighet att återhämta sig. Det är alltså mycket allvarliga problem som vi diskuterar. De handlar betydligt mer om vilka åtgärder som vi måste vidta än om hur vi organiserar Naturvårdsverket. Miljöpartiet inser att detta inte är sista gången som vi diskuterar försurningen i denna kammare. Men vi har hälsat rapporten från Riksdagens revisorer med viss tillfredsställelse och inser att den får ses som en rapport på vägen mot de kraftfulla åtgärder som måste vidtas. Vi vet att allt som skall göras inte kan göras i Sverige. Många av de försurande ämnena vi har t.ex. från trafiken alstras här och påverkar den svenska naturen, och i fråga om det kan vi göra mycket, betydligt mer än vad som i dag sker. Miljöpartiet anser att förutsättningen för att komma till rätta med denna situation och skapa ett samhälle som är långsiktigt ekologiskt hållbart är att vi tar till ekonomiska medel, att vi skapar en grön skatteväxling som innebär att man höjer skatten på råvaror, energi och utsläpp och sänker skatten på arbetskraft. Vi måste skapa ekonomiska incitament för att skapa det ekologiskt långsiktigt hållbara samhället. Detta har diskuterats oerhört mycket, men man kommer ingenstans. Detta känns oerhört frustrerande. Jag vet inte om det för så många steg framåt att beställa nya utredningar. Vi i Miljöpartiet har varit ganska konkreta i våra förslag, något som kanske skiljer oss från andra partier i riksdagen. Vi menar att det nu är dags att sätta ned foten och säga att vi skall växla 25 miljarder kronor för åren 1999-2000. Vi skulle vilja ha ett principbeslut om att en skatteväxling av ytterligare 100 miljarder kronor skall ske inom 15 år. Det är dags att ta de första stegen för att knyta ihop det ekologiska och ekonomiska samhället, så att vi får en utveckling som skapar det ekologiskt långsiktigt hållbara samhälle som vi vill ha. I detta betänkande finns det också en reservation från Miljöpartiet i vilken miljöforskningen tas upp. Det är något som vi har debatterat många gånger här. Vi är missnöjda med att miljöforskningen nu skall bekostas av MISTRA, eftersom vi anser att mycket av den forskning som är nödvändig och som det blir svårt att alla gånger förutse faller mellan stolarna. För någon vecka sedan var det en artikel i Dagens Nyheter som var mycket kritisk till just hur pengarna till miljöforskningen fördelas. Man menade att en stor del av den nödvändiga forskningen kommer att stå utan medel. Detta är mycket olyckligt i den situation som jag just har beskrivit, att vi fortfarande kan se att de nu välkända och gamla problemen fortfarande existerar. Vi har också diskuterat detta i samband med diskussionen om hur mycket pengar som måste avsättas till kalkning. Och tyvärr är det på det sättet att så länge som vi har den situation som vi har måste vi kalka i sjöar och vattendrag för att kunna bibehålla den biologiska mångfald som vi har. Naturligtvis är inte det heller någonting som långsiktigt är hållbart men vi måste i alla fall se till att det vi vill bevara finns bevarat den dagen vi kan skapa en politik som på sikt ser till att naturen inte fortsätter att försuras. Vi i Miljöpartiet stöder självfallet våra reservationer men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 3.

Herr talman! Riksdagens revisorers förslag om miljövårdsarbetet och försurningen är ett väl genomarbetat förslag på ett mycket viktigt område. Försurningsfrågorna har inte alltid fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Här i Norden är vi, som tidigare här sagts, speciellt känsliga för nedfallande försurande ämnen. Det stora problemet är faktiskt att nedfall av detta slag inte känner några nationsgränser. Därför behövs det ett internationellt samarbete för att vi skall kunna komma till rätta med denna problematik. Närmare 85-90 % av nedfallet över Sverige har sitt ursprung i andra länder. Det är inte så att ingenting hänt på området. Bl.a. på svenskt initiativ i EU diskuterar både parlamentet och kommissionen långtgående regler för att minska de försurande nedsläppen över Europa. I stort gör utskottet samma bedömning som den som revisorerna gör i sin rapport. Jag har litet svårt att förstå utskottets ordförande när han säger att utskottet avstyrker alla kloka förslag, för det gör vi faktiskt inte. Många av förslagen diskuteras nu i utskottsarbetet i samband med miljöbalken. En del av de andra förslagen återkommer i den stora miljöpropositionen, som beräknas ligga på riksdagens bord den 20 april. Jag har alltså litet svårt att förstå att Lennart Daléus bara har två reservationer, vilka trots allt är ganska begränsade, om det nu finns så mycket gott för övrigt. Mot den bakgrunden föreslår utskottet inga tillkännagivanden till regeringen. Vi kommer ju snart att få upp de här frågorna till beredning igen. Jag kommer därför enbart att uppehålla mig vid de reservationer som har lagts fram. Lindvall inte yrkade bifall till, handlar om försurningsforskningen. Utskottet konstaterar att verkligheten är den att miljöforskningen trots allt totalt sett under senare år har fått större anslag genom EU och Reservationerna 2 och 3 handlar om ekonomiska styrmedel, som både Lennart Daléus och Gudrun Lindvall berörde. Inte heller här har utskottet någon annan uppfattning än revisorerna. I dag använder vi en hel del ekonomiska styrmedel, bl.a. när det gäller handelsgödsel. Instrumentet är dock inte så enkelt. Det snedvrider nämligen den internationella konkurrensen om vi genomför detta enbart på det nationella planet. Därför måste man vara helt säker när man gör det här. Helst skall det göras gemensamt, och på det sättet jobbar vi ju i EU. Ett annat problem med de ekonomiska styrmedlen är att det här inte är ett sätt att finansiera den statliga verksamheten. De pålagor som vi lägger på miljön för att åstadkomma en förbättring skall ju resultera i att förbättringen blir sådan att problemen försvinner. Därmed försvinner också intäkterna. Frågan om ekonomiska styrmedel i ett principiellt perspektiv tas också upp i miljöpropositionen i april. Det är inte första gången som frågan om Naturvårdsverkets roll återkommer. Revisorerna anser att verkets roll behöver diskuteras när miljöpolitiken flyttar fram sina positioner. Just den frågan är nu aktuell. Vi skall diskutera målen i miljöpolitiken när den miljöpolitiska propositionen kommer. Det är dock litet avigt att diskutera en organisation och inriktningen på ett statligt verk innan vi har färdigdiskuterat målen. Därför skall vi ta de här sakerna i rätt ordning. Avslutningsvis, herr talman, vill jag med några ord beröra den kritik som Lennart Daléus framför om att vi inte får behandla miljöpropositionen i vår. I sak har detta ingen betydelse. Åtgärderna kommer nämligen att kunna träda i kraft vid samma tidpunkt. Propositionen läggs alltså fram i vår, och alla får lämna sina synpunkter och motionera på den. Vi får alltså möjlighet att diskutera de miljöpolitiska målen under sommaren och hösten. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Alf Eriksson leker med ord när han säger att vi skall diskutera de miljöpolitiska målen när miljöpropositionen kommer. Det skall vi inte alls! Vi - med "vi" avses denna kammare, detta riksmöte - kommer inte att få göra det. En proposition kommer att läggas på bordet och den kommer att ligga där tills den blir trött. Det kommer att vara på det sättet. Vi kommer alltså inte att få möjlighet att diskutera propositionen; detta på grund av regeringens senfärdighet. Det har jordbruksutskottet i dag slagit fast i ett betänkande som vi justerat. Det är inte jag, Lennart Daléus, som tycker detta, utan detta tycker jordbruksutskottets majoritet. Alf Eriksson undrar varför jag inte till alla delar yrkar bifall till rapporten från Riksdagens revisorer. Jag har tagit upp de saker i Riksdagens revisorers arbete som är direkt operationella. Det är alltså en lek med ord, herr talman, när Alf Eriksson säger att man inte har avstyrkt Riksdagens revisorers material. Nej, man säger att det inte bör medföra någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Skillnaden är hårfin. Kort sagt: Man bryr sig inte om vad Riksdagens revisorer säger. Det finns två operationella förslag från Riksdagens revisorer. Dessa tycker jag bör bifallas. Om man inte tycker om det här arbetet måste Alf Eriksson kunna svara på frågan: Hur har Per Olof Håkansson - tillsammans med några andra resonerat? Vilken var deras tanke - för att nu tränga in i den socialdemokratiska tankevärlden - när de säger att regeringen därför bör se över verkets instruktion? Vad innebär det med socialdemokratisk terminologi? Har det någon operationell betydelse? Man säger också: "En undersökning av möjligheten att öka användningen av ekonomiska styrmedel kan ske -." Vad innebär det? Har det någon reell betydelse?
Herr talman! Det är en något akademisk diskussion som Lennart Daléus för om att bry sig om vad revisorerna kommit fram till. Det är väl inte så att revisorernas skrivelse enbart lämnas till riksdagen. Jag är övertygad om att den läses också i Regeringskansliet och att man tar vara på de synpunkter som revisorerna har. Där har vi i majoriteten sagt i betänkandet att vi avvaktar tills de kommer på riksdagens bord och förutsätter naturligtvis att man tar hänsyn till skrivelserna. Så till miljöpropositionen. Får jag fråga Lennart Daléus vad det är som gör honom så orolig på grund av att vårriksdagen inte hinner behandla miljöpropositionen. Som jag nämnde i mitt huvudanförande blir det ur miljöpolitisk synpunkt ingen tidsförskjutning. För miljöns skull har det ingen betydelse. Då är min fråga: Vad är det som gör Lennart Daléus så orolig? Måhända är han orolig för att det skall bli en annan majoritet i riksdagen efter valet så att han inte får gehör för sina miljöpolitiska synpunkter på det sätt som han nu upplever att han får.
Herr talman! Det här blir litet av en charad. Nu säger Alf Eriksson att revisorernas rapport inte bara är ställd till riksdagen utan läses också av regeringen. Vad är det för någonting? Riksdagens revisorers rapport är ställd till oss. Det är därför som vi med visst allvar har behandlat den i jordbruksutskottet. Den är ställd till oss. Vi har inte suttit och skenbehandlat den i utskottet. Det kan inte vara meningen att vi skulle vänta till att regeringen till äventyrs behagar läsa rapporten och möjligen skriva någon proposition, som möjligen kommer till riksdagen. Vi har fått den till behandling. Det har vi gjort. Socialdemokraterna har avstått från att ta hänsyn till de förslag som Riksdagens revisorer har lagt fram. Konstigare är det inte. Man vill inte fatta de besluten. Det andra inlägget visar litet på den socialdemokratiska maktarrogansen, kan man säga. Eftersom propositionen inte kommer förrän senare spelar det ingen roll när den kommer, det spelar ingen roll för miljön. Det skulle, herr talman, ha kunnat vara på det sättet att regeringen hade lagt fram en proposition i riksdagen i vår som vi hade motionerat på och där utskottet och riksdagen hade kanske fattat ett klokt och offensivt beslut på flera områden, som hade lett till snabba omedelbara åtgärder som hade gagnat miljön. Detta omöjliggörs genom den socialdemokratiska regeringens agerande. Det är det som är problemet. Jag är inte orolig, Alf Eriksson. Jag bara ser att det är en maktarrogans som leder till att man tror att man kan lägga fram sakerna när man vill, och det spelar ändå ingen roll för miljön. Herr talmannen vet bättre än jag vilka bekymmer riksdagen har med att pussla ihop så att motioner kommer i tid och får den behandling som de enligt demokratin och parlamentarismen rimligen förtjänar. Där har miljöministern och regeringen svikit - det råder ingen tvekan om det - liksom socialdemokraterna gjort när det gäller att ta hänsyn till vad revisorerna har sagt.
Herr talman! Visst har i alla fall majoriteten behandlat revisorernas skrivelse med allra största allvar. Men verkligheten är den att alla förslag skall beredas. Vi hade inte vunnit någonting i tid med att skicka ett tillkännagivande till regeringen för att påbörja en ny beredning när en beredning redan pågår. Så enkelt är det, Lennart Daléus. Jag tycker inte att Lennart Daléus skall ta sådana ord som maktarrogans i sin mun i kammaren. Jag fanns i kammaren vid motsvarande tid under förra mandatperioden och kunde då konstatera att det ramlade in ett förslag till miljöbalk som inte hann behandlas av den riksdagen. Det är också arrogans.
Herr talman! Jag skall försöka komma ut i naturen i de här frågorna på något vis. Försurningen finns möjligen också här hos vissa, men den är allvarligare i naturen. Jag skulle vilja höra om Alf Eriksson hyser samma oro som jag över att det enbart är 45 % av de sjöar som skulle behöva kalkas som kalkas i dag. Delar Alf Eriksson den uppfattning som vi och jag har att skall vi klara en biologisk mångfald, som många anser aldrig varit så trängd i Sverige som nu, måste kalkanslagen öka. Det biologiska behovet motsvarar ungefär 600 miljoner per år. Det är min första fråga. Det andra jag vill ta upp är att jag är litet förvånad över att Alf Eriksson hävdar att skälet till att man inte skall kunna skatteväxla i dag är att det skulle snedvrida konkurrensen. Är inte Alf Eriksson medveten om att Sverige har även internationellt sett mycket höga arbetsgivaravgifter? Det har varit en medveten politik från socialdemokraternas sida. Men vi har mycket låga elpriser. Det finns många som i EU skulle kunna hävda att vi har så låga elpriser att det skulle kunna snedvrida konkurrensen. Jag har svårt att förstå vilket samhälle Alf Eriksson ser i framtiden. Tror Alf Eriksson att vi får ett samhälle som är totalt oberoende av energi och råvaror? Det måste nämligen vara förutsättningen för att säga att skatter på råvaror och energi skall försvinna. Jag måste säga att jag har svårt att se ett sådant samhälle. Jag skulle också vilja höra litet om Alf Erikssons syn på det faktum att många av forskarna på miljöområdet uttrycker en stark oro därför att de ser att medlen från MISTRA fördelas på ett felaktigt sätt. Delar Alf Eriksson den oron, eller har de forskare som uttrycker denna oro bara fel?
Herr talman! Kalkningen är ett problem så länge vi behöver kalka. Men jag konstaterar att jag inte hittat något kalkningsobjekt som man har försökt få pengar till under de senaste tre åren som inte fått medel. Vi har medel så de räcker i den omfattning som ansökningarna kommer in. På det sättet skall vi naturligtvis fortsätta. Jag nämnde i mitt anförande beträffande skatteväxling att vi använder ekonomiska styrmedel. Men vad jag vill påskina är att de inte är möjliga att använda precis hur som helst, utan man måste ta hänsyn till de problem som jag pekade på när man skall använda det instrumentet. Därför fordras det mycket noggrann eftertanke innan man gör det. Vi kan inte använda skatteväxling som en stabil statlig finansiering. Det är det instrumentet alldeles för trubbigt för. Men jag avvisar inte ekonomiska styrmedel, utan låt oss ta den diskussionen, Gudrun Lindvall, när miljöpropositionen kommer om en månad. Då är den väl beredd, och vi får möjlighet att ta upp detta på nytt.
Herr talman! När det gäller försurade sjöar kan man säga att vi vet att behovet att kalka är mycket större än vad som kalkas. Från många länsstyrelser får man höra när man kommer in med ansökan att det inte är någon idé att ansöka, för det finns inga pengar. Länsstyrelserna har drabbats av någon sorts trötthet på de ständiga besparingarna. Det biologiska behovet är större. Det finns också många som skulle vilja få till stånd större kalkning. I år finns det 178 miljoner därför att man har sparat under några år. Behovet av kalkningspengar varierar litet över åren för de objekt som kalkas. Det stora problemet är att det finns en så stor mängd sjöar och vattendrag som man över huvud taget inte har börjat kalka. Ett problem till är att vi faktiskt inte vet vad som skulle ske om vi slutade kalka. Återförsurningen skulle kunna få dramatiska ekologiska konsekvenser. En effekt av kalkningen har varit att många av de metaller som lakas ut binds till sedimenten på sjöbotten. Om dessa sjöar på grund av utebliven kalkning skulle försuras skulle en stor mängd metaller komma loss. Det skulle kunna innebära en ekologisk katastrof för många områden. Men det är en fråga som vi kommer att ta upp fler gånger. När det gäller skatteväxling kommer vi kanske inte längre. Jag skulle vilja ställa en fråga. Alf Eriksson säger när det gäller ikraftträdandet av förslagen i miljöpropositionen att det inte spelar någon roll att vi har ett val emellan. Skall vi tolka det som att de förslag som kommer är så pass luddiga och dåliga att det kanske inte spelar någon roll att vi får en borgerlig regering med Moderaterna som ledare? Skall jag tolka det så? I så fall måste jag hysa stor oro för att miljöpropositionen inte kommer att bli tillräckligt radikal.
Herr talman! Jag reagerar när Gudrun Lindvall säger att man har tröttnat på att söka anslag för kalkning. Detta påstående saknar grund. Om det skulle vara så att det finns grund för det påståendet beror det på dem som har drivit en väldig kampanj om minskade kalkningsanslag. Man har sagt att det inte finns några pengar till kalkning. Verkligheten är den att det varje år har blivit pengar över på kalkninganslaget. Det är sanningen. Att man inte har fått några medel kan inte vara orsaken till att man har tröttnat på att söka. Så är det inte.

Herr talman! För att spara kammarens tid hade jag inte tänkt gå upp i debatten i det här ärendet. Men som diskussionen har utvecklats vill jag ändå deklarera att jag känner bekymmer över den handlingsförlamning som man måste uppleva att regeringen karakteriseras av. Jag kan i huvudsak instämma i det som Lennart Daléus har sagt här tidigare. Jag vill också klart slå fast att ingen skall behöva tvivla på Folkpartiets engagemang när det gäller ekonomiska styrmedel. Vi hade redan på 60-talet tillsammans med Centerpartiet motioner om ekonomiska styrmedel och en motion om skatteväxling i början på 70-talet. Men det tog lång tid innan vi fick övriga partier att acceptera detta synsätt. Ibland undrar jag om synsättet är riktigt uppfattat. Bl.a. har vi nu i dag fått höra att Alf Eriksson säger att problemen försvinner om man inför ekonomiska styrmedel i form av miljöskatter. Men så är det vanligtvis inte. Utsläpp av olika ämnen stabiliseras på en annan nivå än dagens. Vi kommer alltså att kunna minska utsläpp. Men det kan vara en rimligt stabil skattebas, fastän stabil på en annan nivå än dagens. Visst kan ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken också bidra till en mer permanent inkomst till statskassan. När man däremot läser reservation 2 om ekonomiska styrmedel som Centerpartiet står för tycker jag att det är svårt att se att det förslaget snabbare skulle åstadkomma någonting än majoritetstexten i betänkandet. Majoritetstexten i betänkandet är ändå rätt kraftfull. Den talar om att ekonomiska styrmedel har visat sig effektiva för att hejda och minska miljöhot. Den säger också att Sverige bör vara pådrivande i det internationella arbete som är så viktigt för att bekämpa de globala och regionala miljöhoten. Det måste vi alla kraftfullt ställa upp på. Från Folkpartiets sida vill vi se konkreta förslag inom detta område. Vi i Folkpartiet har uttryckt vår uppfattning om Naturvårdsverkets roll genom att vi ställer oss bakom reservation 4 om att det bör tillsättas en utredning för att klara ut den. Jag har ytterligare en liten kommentar. När Alf Eriksson säger att det för miljöns skull inte spelar någon roll om riksdagen fattar beslut i maj 1998 eller det dröjer till februari 1999 har jag svårt att förstå det. Då måste man väl ändå nedvärdera riksdagens inflytande om man säger att det inte har någon betydelse när riksdagen fattar sina beslut. En sådan allvarlig tidsfördröjning av ett riksdagsbeslut måste självklart spela en roll för verkligheten.

Herr talman! Jag skall fatta mig väldigt kort. Jag skall bara ta en enda replik. Det Lennart Fremling säger om Folkpartiets förkärlek för ekonomiska styrmedel är attraktivt. Men det måste till någon operationell handling också. Riksdagens revisorer, med representation från bl.a. Folkpartiet, har genom sin rapport förelagt riksdagen ett antal konkreta förslag när det gäller att använda ekonomiska styrmedel. Så långt är det bra. Om de förslagen säger nu utskottsmajoriteten i jordbruksutskottet, till vilken Lennart Fremling sällar sig: "Med hänvisning till det ovan anförda är utskottet emellertid inte berett att i detta sammanhang särskilt förorda någon av de åtgärder som föreslås av revisorerna. Förslaget bör i denna del inte föranleda någon ytterligare riksdagens åtgärd." Det är knappast att vara särskilt offensiv med att ta till sig och införa ekonomiska styrmedel. Det är det som är problemet. Det räcker inte med en allmän förkärlek för dem. Det måste också till praktisk handling i denna kammare. Herr talman! Jag skall inte ta någon ytterligare replik.
Herr talman! Jag kan instämma i det. Men som arbetsfördelningen är behöver vi också få förslag från regeringen att besluta om.
Herr talman! Jag skall inte heller bli långrandig. Men jag måste få ställa en fråga till Lennart Fremling. Hur kan de vara ekonomiska styrmedel om de även långsiktigt skall ge en stadig inkomst till statskassan? Det kan jag inte kalla för ekonomiska styrmedel, utan det är en skatt. Här kommer en framåtriktad, progressiv miljöproposition den 20 april. Jag har inte sagt att det skall fattas beslut om den i riksdagen i februari 1999. Propositionen läggs fram den 20 april. Såvitt jag känner till kommer det inte att försena ikraftträdandet av förslaget.
Herr talman! Miljöskatter är exempel på ekonomiska styrmedel. Jag tror kanske inte att jag här kan ta den föreläsning som vi skulle kunnat haft på ett mer vetenskapligt plan i början på 1970-talet om de ekonomiska styrmedlen. Det är självklart att olika användning av olika komponenter, ämnen, råvaror och även utsläpp i processer påverkas av vad det kostar. Därför kommer utsläppen att minska om man tar ut miljöavgift för att utsläppet sker. Normalt sett är man ändå angelägen om att bedriva en sådan verksamhet som har dessa utsläpp. Men de kommer att hamna på en mycket lägre nivå än vad de annars skulle ha om inte miljöskatten hade funnits. I de flesta fall försvinner inte dessa utsläpp helt. Men de stabiliseras på en annan nivå. Det sker en avvägning mellan olika resurser. Jag tycker inte alls att det är något konstigt. Sedan kan jag vända på frågan vad gäller beslutet om miljöpropositionen. När räknar Alf Eriksson med att riksdagen skall kunna fatta beslut om den miljöproposition som nu kommer att läggas fram i april?

Herr talman! Det här betänkandet baseras bl.a. på en del motioner från Miljöpartiet. Jag tänker kort uppehålla mig vid en del av de reservationer vi har och också en del av det som står i vårt särskilda yttrande. Vi är medvetna om att många av dessa frågor beslutas av regeringen, men samtidigt måste det stå riksdagen fritt att agera. Konstitutionellt är det naturligtvis möjligt. Vi har tagit upp två fågelarter som är mycket trängda i dag som exempel på områden där jaktpolitiken behöver förändras. Det gäller här enkelbeckasin och tjäder. Enkelbeckasinen är en art som minskar mycket kraftigt. Vi kan se att 75 % har försvunnit sedan mitten av 1970-talet. Skälen till detta kan vara många. Ett kan vara att den biotop som enkelbeckasinen behöver, sumpskog, är en av de biotoper som har försvunnit i störst utsträckning. Närmare bestämt har 350 000 hektar försvunnit de senaste 20 åren. Detta har inte kompenserats på något vis och kommer inte heller att kompenseras i framtiden. I och för sig räknar Naturvårdsverket med att ungefär 4 200 hektar våtmark kommer att skapas på åkermark. Men dels blir den biotopen en annan än den som enkelbeckasinen ibland vill ha, dels kommer den på intet sätt att kompensera det stora bortfall som varit. Enkelbeckasinen är en mycket liten fågel som väger ungefär 100 gram. Jakttiden under hösten är generös. Enkelbeckasinen kan förväxlas med dubbelbeckasin, som är en mycket sällsynt fågel. Den finns i hotkategori 4, hänsynskrävande. Av den arten finns det bara 2 000 individer av i Sverige, och den är mycket svår att vid jakt skilja från enkelbeckasin. Det är dessutom mycket svårt att avgöra vilken art det är när jägaren har den skjuten i handen. Vi menar att det med tanke på utvecklingen för enkelbeckasinen med en brant minskning av populationen helt enkelt inte finns någon ränta att ta ut. Förutsättningen för att det skall finnas är att antalet föräldradjur är konstant från vår till vår, och så är det inte med enkelbeckasinen. På samma sätt förhåller det sig med tjädern. I vissa områden har 80 % av populationen försvunnit de senaste 20 åren. Även här finns en mängd olika orsaker. Tjädern är för det första mycket kräsen i val av biotop. En hona vill ha ganska öppen mark med stor tillgång till insekter, den vill ha våtmark vissa tider samt varierad skog. I det moderna skogsbruket håller den varierade skogen på att försvinna. För det andra är jakttiden mycket generös även för tjäder. Vi menar att det finns all anledning att se över varför populationen går så starkt tillbaka och sedan fundera på hur vi skall göra för att kunna behålla tjädern i de svenska markerna. Innan vi vet skälen till att den försvinner och vilka åtgärder som måste vidtas, finns det all anledning att strypa jakten under den tiden. Ekologisk långsiktig hållbarhet måste vara vägledande för jakten, och vi menar att det inte är så i dag. Jag är också mycket förvånad över att det i Sverige fortfarande jagas arter som är uppförda på Artdatabankens hotlista. Det innebär att ingenting händer när en art blir uppförd där, vilket det borde göra. Såväl tjäder som sädgås och stjärtand jagas trots att de är hotade arter i Sverige. Vi menar att det borde finnas en koppling här: Är arten hotad skall den inte jagas. Man kan dessutom ifrågasätta om jakt över huvud taget skall bedrivas på många av de fågelarter som jagas i dag. Som jag sade tidigare finns det andra arter med en brant nedgång i populationen som vi fortfarande jagar. Vi har också i flera sammanhang framfört mycket kritiska synpunkter på jakt under häckningstid. Vi menar att det borde vara självklart att det inte skall jagas i våra svenska marker under den reproduktiva tiden, vår och sommar, när det finns mycket smått i markerna. Jag har förstått att denna uppfattning delas både av personer som inte jagar och av många jägare. De menar att jakt under häckningstid är något av en skamfläck för Sverige, och de skäms litet över att det förekommer. Det ger också jakten ett kanske oförtjänt dåligt rykte. Jag är förvånad över att inte jägarorganisationerna står i första ledet och försöker få bort detta för att ge jakten ett gott namn. I en reservation tar vi också upp det faktum att jakt med hagel i fågelflockar orsakar mycket lidande. I Danmark har undersökningar gjorts som visar att en stor del av de gäss som dödas har gamla hagel i sig. Detta är helt oacceptabelt. I en reservation har vi tagit upp småviltsjakten i fjällen som enligt vår mening inte är ekologiskt hållbar och acceptabel med den utformning den har i dag. Vi kan se att jakttrycket i vissa områden är betydligt högre än vad populationen tål. Vi kan också se att jakten inte är anpassad till att det finns flera som vill dela på t.ex. ripan som byte. Jaktfalk och kungsörn är faktiskt beroende av ripa under vintern. Tas det för mycket under jakten på hösten klarar sig inte jaktfalken och kungsörnen i fjällen under vintern. Vi har lagt fram en motion med mycket konkreta förslag till hur småviltsjakten skulle kunna göras ekologiskt riktig. Förslagen har uppskattats mycket av många forskare som sysslar med ekologi och är mycket insatta i frågorna. De har också uppskattats mycket av många ornitologer och från jägarhåll. Framför allt lokala jägare känner att den småviltsjakt som finns i dag gör det omöjligt att bedriva jakt för dem som känner ett litet större ansvar för viltet eftersom de bor där. De avstår för att det skall finnas några ripor kvar i framtiden. Vi har också ett långt särskilt yttrande där vi bl.a. tar upp skyddsjakt på säl. Om det har jag haft en interpellationsdebatt med jordbruksministern och till min stora glädje fått svaret att skyddsjakt på säl inte är aktuell längre. Den försöksjakt som genomfördes förra sommaren visade sig inte vara speciellt säker. 34 skott avlossades mot 27 sälar. Man tror att man dödade 16, men man hittade bara 6. Det innebär att den här jakten kan orsaka mycket lidande, så jag är glad att den nu har upphört. I det särskilda yttrandet har vi också tagit upp tanken på ett förbud mot grytjakt. Det är en jaktform som egentligen är ganska onödig i Sverige. De djur vi har som går i gryt, grävling och räv, är ganska lätta att jaga utanför gryt - ja, jag vill påstå att de är mycket lättare att jaga utanför. Grävlingen är ett djur med mycket regelbundna vanor och är lätt att fånga i en fälla. Jag har personlig erfarenhet av det, eftersom jag under mina studier i zoologi forskade på det djuret. Om man nu måste jaga ett djur vars stapelföda är daggmask, skulle det alltså vara möjligt att bedriva jakt på grävling utan att för den skull köra ned hundar i gryt. Dessutom är det få människor i dag som med berått mod bedriver grytjakt, eftersom det är otäckt för hundarna. Det gör möjligtvis de som har tysk jaktterrier men inga andra. Ofta anförs att grytjakt innebär en möjlighet att komma åt sjuka djur, men så ser inte verkligheten ut. Det finns oerhört få som skulle vilja köra ned sina hundar där man vet att det finns t.ex. skabb. Man vill undvika skabb på en hund till varje pris. Då försöker man hellre se till att jakten bedrivs på annat sätt. I en motion har vi tagit upp att vi vill ha ett förbud mot blyhagel. Situationen i dag är litet märklig. Vi kan konstatera att bly biackumuleras och är giftigt, och i många olika sammanhang försöker vi få bort bly, t.ex. i bensin. Vi vet att det skadar nervsystemet, påverkar blodbildningen, ger njurskador och orsakar skador på foster. Ändå sprids det fortfarande en massa bly via jakten. Det sprids ungefär 100 ton bly i samband med jakt och en stor mängd i samband med lerduveskytte. Detta är oacceptabelt. Vi måste komma ifrån bly i hagel för att minska belastningen på naturen. I Kemikalieinspektionens rapport Begränsningsuppdraget var just bly en av de metaller man vill komma ifrån, och man föreslog faktiskt ett förbud mot blyhagel och blyhagelpatroner från den 1 januari 1996. Det har inte blivit något av detta, men nu har det första steget tagits. Från den 1 juli 1998 träder ett förbud mot hagel vid jakt på gäss och änder i kraft. Det är ett första steg som känns bra. Jag hoppas att det är ett steg på vägen mot ett förbud mot blyhagel över lag, även om jag vet att det finns vissa invändningar från jägare, som menar att det är tekniskt besvärligt. Miljöpartiet står naturligtvis bakom sina reservationer till det här betänkandet, men för tids vinnande vill jag yrka bifall till reservation 2 och 4.

Herr talman! Vi har att behandla 33 motionsyrkanden som rör jakt och viltvården. De är från den allmänna motionstiden. Jag känner igen en del av motionerna från de år som jag har befunnit mig här i riksdagen. Herr talman har ju varit här längre, så han känner kanske igen dem från en ännu längre tid. Jakten och viltvården engagerar väldigt många människor i vårt land. Det finns uppemot 200 000 jägare som bedriver jakt kontinuerligt. I och med det är det väldigt många runt omkring dessa jaktintresserade personer - för övrigt fler och fler kvinnor, vilket är positivt - som också på ett eller annat sätt är inblandade eller engagerade. De är med i snacket om hur jakten skall gå till under veckoslut och kvällar. Detta är viktigt. Det är här som traditionen för svensk jakt får slå igenom. Det är viktigt att den tradition vi har av att bedriva jakt och viltvård med god etik och den tradition av god framsynthet när det gäller hur vi skall vårda våra viltstammar förs vidare. Det är nämligen inte bara älgen som har nytta av saltstenen som sätts ut, eller bara rådjuren eller klövviltet som är intresserade av att käka ur foderhäcken och viltåkrarna. Alla de insatser som jägarkåren och andra intresserade gör för att främja en god viltstam har också en väldigt stor betydelse för den övriga biologiska mångfalden. Detta är också svensk tradition när det gäller jakt. Svensk tradition när det gäller jakt är inte enbart skottillfället, som det är på många andra ställen nere i Europa. Det gör att jakten får en dålig stämpel. I vissa länder har man sett demonstrationer, och synen på jakt är inte alls densamma som i vårt land. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi fortsätter och behåller diskussionen i jägarnas organisationer och bland aktiva jaktutövare. Vi måste lyssna på varandra och lyfta fram det hela så att synen på jakt fortsätter att vara positiv. Svenska Jägareförbundets undersökning för ett par år sedan visade verkligen att medborgarna i Sverige har en positiv syn på jakten. Detta är grunden. Det är väldigt viktigt. Det är också viktigt att jägarna och deras organisationer hjälper till med inventeringar och annat. Just nu pågår en stor debatt om hur vi skall behandla och förvalta våra rovdjursstammar. Jag har rest i alla län där man har haft viltspårning efter både lodjur och varg. I t.ex. Ann-Kristine Johanssons Värmland har man vissa problem både med rädsla och med att vargen utövar ett visst tryck mot vissa husdjur. Man måste ta den rädslan på allvar. Ett antal intresserade människor, både från jägarkretsen och från andra organisationer i de här områdena, har tagit den på allvar och gjort seriösa bedömningar av hur stammarna utvecklar sig och hur stora stammar man tål. Därför har regeringen nu tillsatt en utredare som skall titta på rovdjuren och vilken utveckling de kommer att få i vårt land. Det är bra, och det är viktigt. Det är viktigt av den anledningen att vi skall vara rädda om våra rovdjur. Efter vad man hör i dag förekommer det situationer som inte är fullt ut lagliga. Det sker olagliga handlingar av vissa element ute i skogarna - och det är inte bra. Det handlar i stället om att förvalta stammen. Ett exempel på hur man har förvaltat en rovdjursstam är björnstammen. Man har jagat den på licens med avlysningsjakt. När ett visst antal honor har blivit skjutna avlyser man jakten. På så sätt har man kunnat ta ett steg åt rätt håll när det gäller att behålla björnens rädsla gentemot människor så att den inte drar sig in mot tätorter och annat. Detta är väldigt viktigt och bra. Jag är stolt över att kunna se den folkrörelseutveckling som inventeringsarbetet har inneburit. Det har gjort att centrala organisationer som Naturvårdsverket, jordbruksutskottet och Jordbruksdepartementet litar på de här siffrorna fullt ut i dag. Det är bra. Så var det inte bara för några år sedan. Gudrun Lindvall pratade en del om våtmarker. Visst har det skett vissa utdikningar i vissa skogsområden, och visst går vissa stammar upp och ned ibland. Det ser man tydligt om man har tillbringat mycket tid i skogen. Men som jag ser det nu är det viktigt att vi fortsätter att satsa på fler våtmarker ute på gärdesområdena också - och det inte bara för att det skall bli kvävefällor som kan fånga upp kväveutsläpp. Detta är också bra för den biologiska mångfalden rent generellt. Det kan vara bra för daggmasken, ödlan och näbbmusen. Men det är naturligtvis också bra för enkelbeckasinen, skedanden, gässen och andra. Utvecklingen av gäss har varit explosionsartad. Det har naturligtvis att göra med att förutsättningarna för gässen att kunna föröka sig och trivas bra i vårt land har ökat. Det bedrevs en forskningsjakt på säl under förra året. Jag hoppas att vi skall kunna få se mer av utredningsresultatet från förra året. Detta är naturligtvis en mycket svår form av jakt - att från en guppande båt försöka skjuta på sälarnas huvuden som sticker upp. Jag förstår att man tyckte att den här formen inte var den allra bästa. Men vi måste göra någonting! Vi måste göra någonting av två anledningar. Den ena är det ekonomiska skälet. Sälen förstör kustfiskarnas redskap. Den andra anledningen är för sälens skull. Sälen fastnar i redskapen och drunknar. Det är inte alls bra det heller. Både för sälens och för fiskarnas redskaps skull måste vi alltså se till att vi får ordning på sälarnas utveckling. Det måste vi föra en ordentlig diskussion om. När det gäller skarven har vi försökt att kämpa. Ministern har försökt att kämpa nere i Bryssel för att få bort skarven från den röda listan. Nu har den ju ockuperat ett antal områden i kustlandskapet, och den är på väg in i insjöarna - i Hjälmaren, Mälaren, Roxen och andra sjöar. Får den samma utveckling där som den har fått i Kalmarsund, utanför Arkösund och i Stockholms skärgård är skarven i sig också ett hot mot den biologiska mångfalden. Den är ett viltslag som är i ökande, och därför måste man med olika jakt och skyddsformer se till att man dämpar utvecklingen. Jakten ovan odlingsgräns är också en form av försöksverksamhet som nu har pågått i i fem år. Den försöksverksamheten har noggrant analyserats av jägarnas organisationer, av länsstyrelserna och av samebyarna. Man sitter just nu och diskuterar för fullt hur systemet skall se ut i framtiden. Det är konstaterat, precis som Gudrun Lindvall nyss sade här, att det har varit för högt tryck på vissa områden. Då får man också se till att man ändrar på det. Jag vet att man diskuterar detta, och att man t.o.m. har begärt att få några veckor till på sig för att diskutera det. Det gäller samebyarna och organisationerna som har intresse av detta uppe i norra Sverige. Detta är nämligen viktigt. Det är ju i första hand de som bor i norra Sverige, där jakten betyder oerhört mycket, som har nytta av jakten ovan odlingsgränsen. Det är inte norrmän och Katrineholmsbor, utan det är faktiskt de boende uppe i de här områdena. Herr talman! Avslutningsvis tänkte jag nämna litet grand om blyhagel. Blyhagel är ett problem - det vet vi. Jag ringde till Svenska Jägareförbundet och frågade hur man där resonerar kring detta. Man forskar rejält kring det. All blyhagelanvändning kommer att förbjudas på förbundets skjutbanor. Bara det kommer att innebära en oerhörd minskning av blyhagelanvändningen. Forskningen kommer också att fortsätta. Det har varit problem i vissa våtmarksområden med jakt och blyhagel. Som Gudrun Lindvall sade nyss kommer det också att förbjudas. Vi kan alltså ha stor förhoppning om att forskningen går vidare så att vi kommer att kunna använda stål i stället för bly i framtiden.
Herr talman! Jag vill bara göra några kommentarer. Jag hoppas att vi är överens om att jakten är ett sätt att nyttja en biologisk resurs - en biologisk mångfald. Hur jakten kan bedrivas beror naturligtvis på hur den biologiska resursen, dvs. de arter som man vill jaga, utvecklas. Är vi överens om det måste vi också vara överens om att förekomsten av dessa arter förändras över tiden. Det borde också innebära att jakten, och framför allt vilka arter som jagas, bör förändras över tiden. När det gäller de arter jag tog upp handlar det inte om fluktuationer över åren, utan det handlar om ett stort jobb där man har tittat på antalet under 20 år. Man kan se en klar trend. För enkelbeckasinen är trenden densamma i många andra länder. Enkelbeckasinen är en av de arter som EU har tagit upp bland de som speciellt måste bevakas. Det är ju litet pinsamt i de sammanhangen att just Sverige skall jaga den här arten. Jag har blivit litet förvånad över jägarnas ibland litet fastlåsta positioner när det gäller att vilja diskutera att det sker förändringar. Om en art minskar måste vi naturligtvis periodvis minska jakten. Det skäl som man har anfört för att man skall ha kvar sommarjakten på morkulla var just att inget skottillfälle får gå förlorat. Jag hoppas att det är en åsikt som Michael Hagberg inte delar. Jag skulle också vilja fråga om Michael Hagberg menar att vi bör ha en jakt som baserar sig på inventeringar av de arter som skall jagas och att vi utifrån de inventeringarna talar om hur många som får skjutas. I så fall skulle vi kunna få en ekologiskt hållbar jakt. Jag hälsar också med viss tillfredsställelse det Michael Hagberg anförde om småviltsjakten. Jag hoppas att det kan ske en förändring där. Jag får återkomma till skarven senare.
Herr talman! Jag gjorde precis samma misstag i år som förra året när vi debatterade detta. Då glömde jag bort att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på motionerna. Jag får tacka för att jag blev påmind om det. För att bedöma styrkan i de olika stammarna har vi ju, och det debatterade vi förra året också, en konstruktion som kallas för Jakttidsberedningen. Där ingår Naturvårdsverket, de olika jägarförbunden, ornitologer och andra intresserade och kunniga personer. De resonerar igenom och kommer fram till ett förslag till vilken jakttidtabell som man skall ha inför kommande jaktsäsong. Jag tror att det är bättre att man resonerar i det forumet än att vi resonerar om det motionsvägen i riksdagen. Det blir för mycket detaljer och för svårt att överblicka. Jag tycker faktiskt att det är ett avgrundsargument när man tar fram vad enskilda jägare har sagt om morkullejakten, nämligen att det viktigaste är att man skall få fler skottillfällen. Så är det ju inte. Det finns ett antal personer i vårt land som går ut under senvåren och jagar unga morkullehanar. Det gör de därför att de har hållit på med det i hela sitt liv. Det gör de för att kunna aktivera sina hundar. Det handlar framför allt om att hundarna skall få riktig skogsträning för framtiden. Sedan gällde det inventering av vissa stammar. Det är möjligt att göra inventering av rovdjuren ibland när väderförhållandena medger det. Då kan man spåra dem och göra en rejäl inventering. I övrigt är det svårt att inventera. Vi har ju mest vilt i vårt land jämfört med alla andra länder i hela världen.
Herr talman! När det gäller morkulla jagar vi de revirhävdande hanarna. Det är inte de unga hanarna som skjuts utan de gamla. Dessutom anser jag att det är mycket tveksamt att släppa hundar lösa i skogen under försommaren. Men detta är en fråga som jag har haft en interpellationsdebatt om, så vi behöver kanske inte uppehålla oss vid det. Jag frågade inte om inventeringar av rovdjur. Jag menar att om vi skall ha en jakt som är långsiktigt ekologiskt hållbar bör varje djurslag inventeras så att vi vet hur stor stammen är innan vi bestämmer vilken jakt som skall tillåtas. Det är ju oacceptabelt att vi har djurpopulationer som brant minskar och samtidigt behåller jakten. Jakten får allt större betydelse som en negativ faktor ju mindre populationen blir. Så är det. Älgen och bävern har faktiskt varit utrotad i Sverige på grund av jakt. Det står också nämnt som exempel på dåliga jakter i Jägareförbundets lärobok för jägarexamen. Jag delar uppfattningen att om vi skall ha rovdjur i de svenska markerna måste det finnas ersättningssystem som gör att man får ersättning de gånger de går på tamdjur eller jakthundar. I en motion som jag tyvärr har fått avslagen i riksdagens kammare har jag hävdat att det också måste ges ersättning för de jakthundar som tas. Michael Hagberg delar kanske min uppfattning nu. I så fall kan vi kanske få en förändring på den punkten. Skarven ökar framför allt på grund av att det har skett en stark förändring av den biologiska situationen i Östersjön. Det har gynnat småfisk, framför allt strömming. Skarven finns ju där det finns överskott av mat. Storleken på de flesta populationer som vi har i Sverige beror på om det finns en biotop och om det finns mat. Jag vill hävda att när det gäller fågel är det just det senare som ofta avgör populationens storlek. Det handlar alltså om huruvida det finns en möjlighet att föda sig här. Jag skulle gärna vilja ha svar på om Michael Hagberg delar uppfattningen att vi egentligen bör ha inventeringar av alla arter. När det gäller tjäder, lär man t.ex. ha det i Finland.
Herr talman! Jag kommer aldrig att säga ja till en inventering av alla arter. Det är en omöjlighet. Det går inte. Men däremot pågår det inventeringar varenda veckoslut under höst och vinter. Det är de lokala jaktlagen som har en mycket god kontroll över hur det ser ut för de större viltslagen som man jagar. Vi för statistik över älgen som går tiotals år bakåt i tiden. Det gäller även rådjur, hare och räv. Jägarorganisationerna arbetar på ett mycket aktivt och bra sätt. I utbildningssituationer och vid andra tillfällen tar vi upp detta. Vi får också reda på vilka effekter som kan uppstå och hur man kan rätta till det om det skulle bli en negativ trend. Det är ett faktum att Östersjön är övergödd, och det gör att det blir väldigt mycket småfisk och strömming. Jag tror att det har en viss betydelse när det gäller sälens utveckling också. Den har ju också ökat explosionsartat. Därför måste vi diskutera hur vi skall göra för att få bukt med den explosionsartade övervikt som uppstår. Annars blir de också ett hot mot den biologiska mångfalden.

Herr talman! Det som diskuteras och har diskuterats de senaste åren i detta ämne är balansen mellan våra olika viltarter. En enig riksdag beslutade i december 1996, dvs. för ca 14-15 månader sedan, att beställa en utredning om balansen vad gäller rovdjur och en rovdjurspolitik. Jag tycker faktiskt att det finns anledning att rikta kritik mot regeringen och regeringens företrädare för den senfärdighet som har visats. Först i februari detta år har den här utredningen tillsatts i form av en enmansutredning av Sören Ekström. Jag beklagar den här senfärdigheten. Jag tror att den kan vara till men för syftet med detta, nämligen att i god tid få en politik som syftar till balans mellan rovdjuren å ena sidan och andra intressen å den andra sidan. Det är beklagligt eftersom utvecklingen på det här området går ganska snabbt nu. Vi får rapporter om att rovdjursstammarna på en del håll utvecklas på ett sätt som kanske är oacceptabelt. Jag hoppas att Sören Ekström snabbt kommer till ett resultat och kan lägga fram ett förslag. Jag hoppas att den tid som nu går åt framöver inte kommer att lägga en död hand över nödvändiga beslut i ämnet. Jag tror att vi med stort förtroende kan överlåta åt jägare och markägare att sköta en del av dessa balansfrågor. Det finns ett stort intresse hos dem att se till att vi har denna viktiga balans. De inser att viltstammar av alla slag är en resurs som skall skötas på ett långsiktigt sätt. När vi nu i fråga om en del arter är hänvisade till att använda oss av skyddsjakt är det viktigt att sådan skyddsjakt också får komma till stånd. Gudrun Lindvall uttalar sig här mycket förnumstigt om t.ex. skarvstammens storlek. Det avslöjar en okunnighet om att det råder en bred uppfattning om att skarvstammens utveckling för närvarande är otillfredsställande snabb. Vi måste faktiskt försöka att tillåta en större och vidare avskjutning. Samma sak gäller sälbeståndet. Det fordras åtgärder för att vi skall kunna ta tillräcklig hänsyn till yrkesfiskets intressen och för att även i det här sammanhanget åstadkomma en balans mellan olika konkurrerande arter. Herr talman! När jag skrev min motion om björnjakt och möjligheten att sälja skinnet när björnen är skjuten hade jag hoppats på att kunna föra en rolig och delvis raljerande debatt om de fullständigt obegripliga regler som fanns när det gällde möjligheten att ta till vara såväl björnkött som björnskinn. Jag kunde inte ana när jag skrev den motionen att jag så snabbt som några veckor därefter skulle bli bönhörd av vederbörande myndigheter. De reglerna är nu tillrättalagda, och det är jag tacksam för.
Herr talman! Jag vill till att börja med påtala att fler människor är organiserade i Sveriges ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen än i Jägareförbundet. Det bedrivs enormt mycket inventeringsarbete från det hållet och även av många forskare som håller på med de här frågorna. Jag hoppas att Michael Hagberg är lika öppen för den typen av inventeringar som han är för jägarorganisationernas. Jag är ledsen att Carl G Nilsson inte var med i den debatt om säl som vi hade här för några veckor sedan. Där fanns en stor samsyn mellan regeringen och Miljöpartiet om att jakt på säl inte är ett sätt som vi skall använda oss av i framtiden. Skall vi komma till rätta med det här problemet måste vi klara det konkurrensförhållande som finns mellan människa och säl genom att se till att redskapen utformas på ett sådant sätt att sälarna inte kommer åt fisken. Den samsynen mellan regeringen och Miljöpartiet kändes mycket bra. Kan vi se att jakt inte fungerar på det sätt man har sagt finns det ju ingen anledning att ha jakt, som dessutom tycks orsaka mycket lidande. Skarvjakten hade jag egentligen inte tänkt diskutera här. Vad jag framför allt vänder mig emot är formerna för skarvjakt. Jag tycker inte att det är seriöst att ha sådan jakt på fåglar. Jag kan inte säga att jag kallar äggprickning för jakt. Jag kallar det inte heller för jakt att spränga boträd i luften eller att lägga ut sprängmedel - vilket har skett, det vet både Carl G Jag menar att om vi skall ha jakt så måste den bedrivas på ett seriöst sätt. Jakt under häckningstid anser jag inte är seriöst. Det strider dessutom helt mot EU:s fågeldirektiv. Det är förbjudet - det står klart och entydigt - om man inte kan lösa det på annat sätt. Såvitt jag har sett står det ingenstans att Sveriges regering har visat att det är omöjligt att lösa situationen på annat sätt än genom jakt under häckningstid. Jag hoppas att vi så småningom kan få ett klarläggande.
Herr talman! Jag vill naturligtvis inte försvara jaktmetoder som innebär stora risker för skadskjutning och liknande avarter. Vad jag säger är att vi måste hitta system för att decimera sälstammen där den är så stor att den är till uppenbar skada för den balans som jag talade om i mitt anförande. Skärgårdsbefolkningen har faktiskt sedan urminnes tider haft de kunskaper och de möjligheter som behövs därvidlag. Vi kan, som jag också nämnde i mitt anförande, med förtroende ge den befolkningen de möjligheterna. Skarvbestånden är nu så pass stora och gör sådana skador på vissa håll att jag tycker att man kan diskutera olika metoder för decimering av stammarna. I det sammanhanget är faktiskt, som jag ser det, äggprickning en möjlighet.
Herr talman! Hur man skall kunna överlåta åt människor som under ett par generationer inte har träffat på säl att utifrån erfarenheter jaga säl har jag svårt att förstå. Jag vet inte om Carl G Nilsson anser att jaktkunnande nedärvs genetiskt. Då vill jag bara upplysa om att så inte är fallet. Jag tycker att det är mycket bra att man ser över situationen när det gäller konflikter mellan fiskare och säl. Jag önskar verkligen av hela mitt hjärta att regeringen tar den här frågan på allvar och ser till att vi skapar system som gör att vi kommer ifrån konflikterna. Utefter Norges kust har man haft samma typ av konflikter. Men där har man jobbat mycket mer med att försöka anpassa redskapen och även områdena där man fiskar så att man slipper konflikterna. Jag menar att det måste vara den väg vi skall gå. Den sälstam vi har i dag är försvinnande liten jämfört med för t.ex. 100 år sedan. Det är möjligt att de som bodde i skärgården då hade en helt annan erfarenhet av säl än vad man har i dag. Jag hoppas att vi kan få en seriös diskussion om skarvjakten. Jag skulle också vara mycket tacksam om vi kunde komma ifrån den typ av jakt som nu börjar bedrivas i Sverige. Vi bryter mot EU-direktivet och bedriver en jakt under häckningstid och på bo och ungar som jag är övertygad om att många upplever som mycket oseriös. Jag beklagar att äggprickning fortfarande anses som en acceptabel jaktmetod i Sverige. Jag anser inte att det är jakt över huvud taget.

Herr talman! Prickning av skarvägg är ingen jaktform. Det råder en skyddssituation på grund av att utvecklingen av den fågelstammen har fått konsekvenser som hotar friluftslivet och den biologiska mångfalden i de här områdena. Vi måste se till att vi får ned stammen så att den inte utgör ett hot. Det är min förhoppning att vi i framtiden skall få med skarven i Jakttidsberedningen. Det är det organ som tar till sig de kunskaper som Gudrun Lindvall nyss nämnde. Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningar och andra har naturligtvis mycket och bra inventeringar av olika fåglar och annat vilt. Det är i den situationen man vill använda den kvaliteten och kunskapen.
Herr talman! I många sammanhang sägs det att vi måste ta upp mycket av den småfisk som finns i Östersjön därför att den är ett hot mot den biologiska mångfalden. Det var väl ungefär det skarven skulle hjälpa oss med. Skarven skulle faktiskt hjälpa oss att återställa den rubbade balansen i Östersjön. Problemet med Jakttidsberedningen är att Jägareförbundet har sista ordet. Det har skett vid flera tillfällen att Jägareförbundet totalt har bortsett från de synpunkter som Sveriges ornitologer och Naturskyddsföreningen har lämnat. Det tas upp i den stora jaktutredning som har lämnats. Jag är tacksam att utredaren har uppmärksammat problemet och hoppas att regeringen tittar noggrant på situationen. Vi har funderingar på ett faunaråd. Det kanske skulle lösa situationen.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas lagar som skall ändras för att verkställa vissa EG förordningar och genomföra vissa EG-direktiv. Dessutom föreslås ett vidgat avgiftsbemyndigande i två lagar: i provtagningslagen och i lagen om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. I dag avser de avgiftsbestämmelser som finns i provtagningslagen att bönderna betalar en avgift för provtagning, undersökning och kontroll. Utskottets majoritet anser att bönderna nu också skall betala avgifter för öronmärkning och registerhållning. Enligt lagen om jordbruksprodukter betalar bönderna för tillsyn och kartor som tillhandahålls i stödärenden. Här har majoriteten beslutat sig för att bönderna nu också skall betala för en myndighets kostnader för tillsyn, märkning och registrering. Svensk livsmedelsproduktion och svenska bönder har redan betydligt högre kostnader för sin produktion än man har i andra länder inom EU. Kostnader som dieselskatter, elskatter, skatter på gödselmedel osv. En statlig utredning, den s.k. Björkska utredningen, har belyst detta på ett mycket bra sätt och visat vilken tung börda som bärs av de svenska bönderna. Vi moderater anser att det är helt fel att ytterligare öka den bördan. Våra bönder har sedan vi blev medlemmar i EU blivit pålagda den ena skatten och avgiften efter den andra och i stället för att nu ytterligare öka den avgiftsbördan borde vi rensa i den här djungeln. Svenska livsmedelsprodukter skulle kunna produceras och exporteras i betydligt större omfattning om det rådde konkurrensneutralitet åtminstone gentemot Danmarks bönder. Här finns det många stora möjligheter till nya arbetstillfällen. Därför, herr talman yrkar jag bifall till vår reservation, reservation nr 1.

Herr talman! I det här betänkandet behandlar vi en proposition från regeringen om vissa frågor rörande livsmedelslagen, provtagningslagen m.m. och också möjligheten att ta ut avgifter. Eva Björne har ju kort redovisat de bekymmer som finns på det här området. Jag kan i stor sett instämma i vad hon har sagt. Det kan naturligtvis tyckas som om det här är småsaker och att det är litet futtigt. Det är inte så många kronor hit och dit, men det är egentligen inte det det handlar om. Som bekant urholkar droppen stenen så småningom. Björks utredning har klart visat att svenskt jordbruk redan i dag är belastat av kostnader av det här slaget, och det är man inte i andra länder. Det gör att konkurrenssituationen är besvärlig. Då måste man vara försiktig. När man gör sådana här saker är det viktigt att man gör dem på ett sådant sätt att det går att hantera dem. Det system som man började introducera när det gäller märkning av kor, koregistreringen, visade att när man väl pratade med företrädare för näringen gick det att hitta ett sätt som var både billigare och bättre. Hade man gjort det från början hade det kanske kunnat bli ändå bättre. Därför är det viktigt att man gör det i fortsättningen och att man avhåller sig från att fortsätta att lägga på mer kostnader. Det går inte att resonera som bonden som var i skogen och skulle köra ut ved med hästen, att drar du den pinnen, så drar du också den pinnen. Så höll han på tills hästen inte orkade dra kälken ur fläcken. Ungefär så har regeringen resonerat i vissa avseenden. Det får man akta sig för, för till slut slår det stopp. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2 i detta betänkande.

Herr talman! Förslaget kommer att innebär att bemyndigandet i lagen att ta ut avgifter för tillsyn vidgas till att gälla även avgifter för en myndighets kostnader för märkning och registrering enligt lagen. Från kristdemokraternas sida har vi tidigare motsatt oss att en djurdatabas upprättas som ett inslag i arbetsmarknadspolitiken, och vars kostnader skall bäras av enskilda lantbrukare. Vi kvarstår vid denna ståndpunkt och avvisar därför en övervältring av kostnader på lantbruksnäringen. Vi har tidigare också haft ett liknande ärende där frågan gällde avgifter för kartor, som har nämnts här tidigare. Även då var regeringen snabb att föreslå att det var näringen, dvs. de enskilda lantbrukarna som skulle belastas med kostnaden. Något som vi även då motsatte oss. Det är inte rimligt att utökade kontrollformer som genomförs på ett ur näringens synvinkel ineffektivt sätt skall finansieras av lantbruket. Kostnadsansvaret för detta måste i stället läggas på den centrala myndighetsnivån, dvs. på Jordbruksverket. Herr talman! Med dessa korta kommentarer vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vi har att behandla en del lagstiftning som vi skall kunna använda oss av för att få en säkrare kontroll av våra livsmedel. Tre talare har varit uppe i talarstolen. Ingen av dem har gjort vad jag skall göra, nämligen yrka bifall till betänkandet och avslag på motionerna. Det gör jag nu. Ingen av dem har talat om konsumenterna. Min bedömning är att det är konsumenterna som måste vara producenternas främsta verktyg. Det är marknaden som styr vilka produkter vi vill köpa i affären. Det avgörs vid köksbordet och när vi står i butiken och skall handla. När det gäller att vi inte skall ta ut avgifter från primärproduktionen, alltså från jordbruket, viskade Inge Carlsson i mitt öra att sedan vi kom med i EU har vi plockat in ersättningar till lantbruket på 2,8 miljarder. Därmed bör väl EU har varit ett ganska bra projekt för primärproduktionen. Jag vill fortsätta att prata om konsumenterna. Jag tycker att det är konsumenterna som skall avgöra, och de skall veta, vad det är för produkter de handlar. Därför är det viktigt att vi anpassar oss till detta och kan få med oss vissa länder, och att vi kan få med oss EU-situationen och få med oss märkningssituationen och kan ställa det som ett krav så att vi i slutändan kan veta. Jag vill inte säga att frågan om BSE-sjukan har gjort att uppmärksamheten för de här produkterna har ökat. Det är synd att jag måste säga det, men så är det faktiskt. Nötköttskonsumtionen i England har sjunkit med 30 %. Vad betyder det för nötköttsproduktionen i England? Vad skulle det betyda om den konsumtionen skulle sjunka så mycket i vårt land? Konsumenterna har avgjort att man inte vill köpa den typen av produkter eftersom man inte vet exakt vad man får. Nu kommer vi att få en möjlighet att se vad vi kan köpa i butikerna. Det tror jag måste vara det allra viktigaste. Jag vet att det allra viktigaste för primärproduktionen är att man har en marknad som fungerar, en marknad som efterfrågar dess produkter. Enskilda kontrollorgan för nötkött fick jordbruksministern kämpa hårt för i EU. Nu har vi fått klart för oss att före 1 april vet vi att vi kommer att kunna få införa sådana här enskilda kontrollorgan. I dag har vi fått reda på att ICA, KF och Hemköp är stora handelskedjor som har ansökt om att få bli sådana kontrollorgan som vill vara med och ta ansvar för att kunna presentera för konsumenterna vilka produkter de lägger i sin varukorg för att konsumera hemma. Jag vill, som sagt, yrka bifall till betänkandet och avslag på motionerna för konsumenternas skull.

Herr talman! Michael Hagberg pratade om konsumenterna, och det är naturligtvis viktigt. Märkningen av livsmedel är en viktig fråga. Det är bra om det är som Michael Hagberg säger att man klarar detta med kontrollorgan så att märkningen kan starta. Det är ju ganska meningslöst med registreringen av kor om man inte kan fullfölja det med en ursprungsmärkning ute i butiken. Där stannar väl Michael Hagbergs omtanke om konsumenterna. Alla kostnader man lägger på produktionen får ju slutligen betalas av konsumenten. Det är alltså inget konsumentintresse att ta ut de här avgifterna.
Herr talman! Visst är det ett konsumentintresse att vi när vi kommer till butiken kan veta vad vi köper. Också priset för - i det här fallet - nötköttet är naturligtvis ett konsumentintresse. Men vi vill inte nu debattera matpriserna, utan vi diskuterar miljön och märkningssystemet. Priset på nötkött har ju gått ned med 30 %. Även låginkomsttagare kan nu köpa en fransyska till veckoslutet.
Herr talman! Men det är ju ändå så, Michael Hagberg, att det blir dyrare om man lägger på en kostnad. Skall jag tolka det sistnämnda så att eftersom priset har gått ned och bonden och kanske andra har fått mindre, kan man gärna lägga på en avgift - det drabbar i alla fall inte konsumenten så hårt. Jag tycker att det är ett litet felaktigt sätt att resonera. Kom ihåg att de avgifter som man lägger på ytterst drabbar konsumenterna!
Herr talman! Att man märker produkterna är helt riktigt, och det är väsentligt för konsumenterna att så sker. Men det som vi protesterar emot är att man lägger ytterligare avgifter på bönderna. Våra bönder har redan en konkurrenssituation som är väldigt dålig i förhållande till exempelvis danska bönder. När vi gick in i EU satsade vi hårt från svensk sida. De svenska bönderna och livsmedelsindustrin satsade hårt på att kunna exportera från vårt rena jordbruk. Man har t.ex. lyckats väldigt bra med yoghurt och med hårdost, men när man lägger på skatt på skatt och avgift på avgift orkar inte de svenska bönderna, utan då går deras produktion ned, och vi missar arbetstillfällen och exportmöjligheter.
Herr talman! Skatt på skatt och avgift på avgift! Ur vilken plånbok tänker då Eva Björne finansiera den här avgiften? Är det samma avgift som vi talade om alldeles nyss på frågestunden, ur den "tänkta plånboken"? Konsumenterna i Sverige vill veta vad de köper. Också konsumenterna i Europa vill veta vad de köper - de kräver det. Livsmedelsexporten har ju ökat med 20 % om året de senaste tre åren, och Björks utredning pekar på att den har stora möjligheter att öka ännu mera. Livsmedelsbranschen och livsmedelsproduktionen är en framtidsnäring i Sverige. Det säger både vår statsminister och Björk i sin utredning, och det säger också jag. Den har fått 20 % ökning med god miljö och djurhållning som främsta försäljningsargument. Konsumenterna kräver att få veta vad produkterna innehåller. Det finns inte någon viktigare annons än denna.
Herr talman! Jag håller fortfarande med om att det är mycket viktigt att veta vad vi köper i butikerna. Man kan dock inte fortsätta att lägga avgift på avgift på bönderna. Man kan inte lägga ut bördor och kostnader på det sättet. Det kommer inte att fungera. Man når fram till en viss gräns, men sedan orkar man inte längre. Vi har alla sagt att jordbruket är en framtidsnäring. Statsministern har sagt det från denna talarstol. I samma anförande sade han att man skall göra insatser för de svenska bönderna och det svenska jordbruket. Men de insatser som hittills har gjorts har främst bestått av skatter och avgifter.
Herr talman! Jag vet inte om Eva Björne inte kan eller inte vill lyssna. De 2,8 miljarder som har tillförts jordbruket som ersättning för arbete som det har utfört - jag säger inget annat - har naturligtvis betytt väldigt mycket. 20 % höjning om året av värdet på exporten betyder väl också väldigt mycket. Vi talar nu om en avgift för att göra klart vad produkterna innehåller, och jag ser det som det främsta försäljningsargumentet. Jag är tvungen att ta fram plånboken för att finansiera detta, men Eva Björne föreslår inte att vi skall göra det. Vad Eva Björne vill är väl att låna pengar för att finansiera denna avgift. Det vill inte jag. Därvidlag går våra åsikter isär, herr talman.

Herr talman! Inför behandlingen av det här betänkandet är det kanske berättigat att ställa sig frågorna vilka krav vi här i riksdagen skall ställa på beslutsunderlag och även om vi kan acceptera att medborgarna under flera månader inte vet hur den aktuella lagstiftningen skall se ut. När det gäller den regeringsskrivelse som nu skall behandlas är vi moderater inte oense med utskottsmajoriteten i sakfrågan, dvs. om behovet av att ändra skattereglerna när ett företag överlåter aktier till ett annat bolag i samma koncern. Vi anser dock att tillvägagångssättet med retroaktivitet och en alltför lång period med avsaknad av giltig lagstiftning är mycket olyckligt. Vi har därför reserverat oss. Det är helt oacceptabelt att med en skrivelse i januari stoppa tillämpningen av en lag utan att så gott som omgående i t.ex. en lagrådsremiss ange hur regeringen tänkt sig att ändra lagen. Tidigast i juni månad kan enligt utskottsmajoriteten en lagrådsremiss avlämnas. Det innebär i bästa fall att en proposition kan läggas fram först i höst och kan behandlas i riksdagen tio elva månader efter det att skrivelsen har avlämnats. Ur rättssäkerhetssynvinkel är detta helt oacceptabelt. Medborgare och företag måste kunna veta efter vilka lagar som deras handlingar skall bedömas. Företagare brukar samstämmigt framhålla hur viktigt det är med stabila spelregler. Den aktuella skrivelsen innebär att man inte ens får veta hur det är tänkt att de nya spelreglerna skall se ut. Vi har därför satt som krav för att denna skrivelse skall kunna godtas att regeringen senast i samband med vårpropositionen den 14 april överlämnar ett förslag till ny lagstiftning. Sker inte detta skall enligt vår uppfattning stopplagstiftningen inte gälla fr.o.m. den 21 januari 1998 utan först från det datum då propositionen överlämnas. Retroaktiv lagstiftning är en styggelse. Förslaget att även transaktioner som genomförts under hela 1997 och fram till den 21 januari 1998 skall bedömas efter den ännu så länge totalt okända lagstiftningen hör inte hemma i en rättsstat. Därför reserverar vi oss även mot denna del i förslaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I denna debatt rörande en skrivelse från regeringen tas från oppositionen upp en del frågor. Man vill att en lagrådsremiss och en proposition utarbetas snarast möjligt. Man vill från rättssäkerhetssynpunkt inte se att det genomförs en stopplagstiftning som bygger på vaga formuleringar. Man vill sedan inte vänta tio till elva månader på slutbehandlingen av lagen. Det är dessa frågor som tas upp i den enda reservationen vid betänkandet. Nu till svaren, herr talman. Vi socialdemokrater är fullt medvetna om att osäkerhet kommer att uppstå innan lagstiftningen behandlats av riksdagen. Det slås därför fast att regeringen har ett ansvar för att se till att beredningen sker med så stor skyndsamhet som möjligt, dock utan att avkall görs på en omsorgsfull genomgång och beredning av remisser och lagförslag. Herr talman! Här är en fråga till Moderaterna och Carl Erik Hedlund på sin plats. Till grund för skrivelsen ligger Företagsskatteutredningens betänkande. Denna utredning remissbehandlas fram till den tidpunkt när Carl Erik Hedlund och Moderaterna vill att regeringen skall presentera ett lagförslag. Är det inte, Carl Erik Hedlund, litet oansvarigt att lägga fram ett förslag som utgår från att remissinstanserna inte har något att tillföra i frågan? Många gånger har vi socialdemokrater hört moderaternas kritik över att vi inte kommer till skott. Men frågan är ju vilket som är bättre, att komma till skott eller att bereda en fråga och djuploda alla åsikter som remissinstanserna har lämnat. Frågan rör faktiskt en del av demokratin. Ert förslag, Carl Erik Hedlund, gör avkall på demokratin, och det är allvarligt. Sedan påstår moderaterna och Carl Erik Hedlund i sin reservation att man kommer att få vänta tio elva månader på ett lagförslag. Det är mycket möjligt. Man kan ju undra om moderaterna har börjat konkurrera med Saida vad gäller fjärrskådning. Om så vore fallet så skulle jag aldrig söka borttappade saker hos moderaterna. Herr talman! Ett lagförslag kommer att lämnas över till Lagrådet under maj-juni. Visserligen kommer inte riksdagen att hinna behandla förslaget förrän till hösten, men ett lagförslag kommer att finnas klart redan i maj-juni. Så fjärrskådning, Carl Erik Hedlund, det skall ni lämna till sådana som har den talangen. Herr talman! Avslutningsvis har vi frågan om retroaktiv lagstiftning eller ej. Vi socialdemokrater vill genom en stopplagstiftning med ett retroaktivt inslag stänga möjligheten till skatteundandragande i koncernregeln och även kunna säkerställa att latenta skatteskulder, som uppkommit vid överlåtelser inom koncerner, upptas till beskattning. Vi vill också med retroaktiv verkan slopa möjligheten till befrielse från reavinstbeskattning när man överlåter andelar till ett utländskt koncernföretag. Vi vill nu fixa till det som inte är bra, nämligen att det finns möjligheter till skatteundandragande. Och då säger Carl Erik Hedlund att man är överens i vissa frågor, men att man inte vill ha en retroaktivitet. Om retroaktiviteten slopas, vad händer då? Ja, då tillåter man att en viss del av skatteundandragandet inte tas upp till beskattning. Det ställer inte vi socialdemokrater upp på. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vet inte vem som är mest oansvarig, vi moderater eller regeringen. Regeringen lägger fram ett förslag väl medveten om att man inte kommer att kunna prestera en proposition under innevarande vår utan att frågan kommer att behandlas under hösten. Det tycker jag är mer oansvarigt än att vi försvarar rättsstaten som säger att medborgare och företagare i det här landet skall veta vilka lagar som de skall lyda under. Sedan säger Lars U Granberg att det är odemokratiskt. Då är det tur att man sitter ned i bänken och lyssnar. Det skulle vara odemokratiskt från vår sida att säga att det inte skall vara remissbehandling. Det är i så fall regeringen som är odemokratisk som utan att ha sett vare sig utredningens förslag eller remissbehandlingens svar ändå går ut i förväg med en skrivelse och säger att det här minsann skall införas en lagstiftning, som dessutom skall vara retroaktiv. I sakfrågan - nämligen att det skall införas nya regler - är vi eniga. Det är procedurfrågan som vi är oeniga om.
Herr talman! I reservationen står det att ni vill skynda på och att ett lagförslag bör läggas fram inför vårpropositionen, till den 14 april. Remisstiden på utredningen går ut den 14 april. Frågan är vem det är som är oansvarig. Vem tar inte hänsyn till remissvaren? Jag tog upp demokratifrågan. Har man skickat ut en utredning på remissomgång är det en del i demokratin att man utvärderar remissvaren och inte låter sig skyndas på av en ivrig opposition.
Herr talman! Regeringen var fullt medveten om situationen när den lade fram skrivelsen och skickade den till riksdagen. Regeringen hade kontroll över händelsernas förlopp. Det är regeringen som har ansvaret för underlaget i en proposition till riksdagen. Vi försvarar bara medborgarnas rätt att veta vilken lag som skall gälla för de handlingar som utförs i år, 1998, och framför allt för de handlingar som utfördes 1997. De åtgärder som då vidtogs i överensstämmelse med lag skall inte kunna ogiltigförklaras i efterhand. Att vi vill ha förslaget senast till vårpropositionen var för att sätta ett tryck på regeringen, eftersom den var så angelägen att stoppa detta att den var beredd att forcera behandlingen av ärendet. Nu får vi se vad som händer, om det kommer ett förslag eller inte. Jag är inte någon siare, men det kanske Lars U Granberg är. Vi får se den 14 april om det kommer något förslag. Men om det inte kommer något är det oansvarigt av regeringen, av socialdemokraterna och av de övriga i utskottsmajoriteten att acceptera att man under tio elva månader skall vara utan giltig lagstiftning. Det är inte förenligt med en rättsstat.

Herr talman! Gudrun Schyman, Birger Schlaug, Yvonne Ruwaida och Eva Zetterberg har frågat mig om MAI-avtalet kommer att diskuteras i riksdagen, förankringen av regeringens ställningstagande, tidsplanen, överprövning av tvistlösningsbeslut och utvecklingsländernas situation. Vidare har Bengt Hurtig frågat statsministern om avtalets konsekvenser för demokratin. Hanna Zetterberg har frågat utrikesministern om förhållandet mellan MAI och andra internationella avtal. Slutligen har Bengt Hurtig frågat statsrådet Pierre Schori om rätten att genom FN genomföra handelsrestriktioner. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Gudrun Schyman vill veta hur tidsplanen för MAI förhandlingarna ser ut. Vi vet nu att det inte blir något avtal i april. En bedömning är att förhandlingarna kommer att utsträckas ett eller ett par år. Frågan om möjligheten till överprövning av tvistlösningsbeslut har nyligen väckts i förhandlingarna. I Sverige har vi ännu inte tagit ställning till frågan. Sveriges nuvarande 32 investeringsskyddsavtal med andra länder erbjuder inte sådan överprövning. Ruwaida vill jag säga att jag anser det självklart att riksdagen hålls informerad om och kan diskutera det avtal som successivt växer fram och de svenska reservationer som begärts mot bakgrund av avtalet. Vi kommer också fortsättningsvis att visa stor öppenhet beträffande förhandlingarna. Som jag sade i mitt interpellationssvar till Hanna Zetterberg den 20 februari skall avtalet utvärderas av någon som är fristående från Regeringskansliet innan det lämnas över till riksdagen för beslut. Dessutom avser vi att redan innan förhandlingarna slutförts göra oberoende konsekvensanalyser av delområden i det föreslagna avtalet. Avtalet gäller inte för Sverige innan det har godkänts av riksdagen. Regeringskansliet analyserar dessutom självt kontinuerligt konsekvenserna av de förslag som förs fram i förhandlingarna. Detta sker bl.a. utifrån de olika aspekter som Bengt Hurtig, Hanna Zetterberg och Eva Zetterberg frågat om. Jag vill understryka att regeringen tar de synpunkter och argument som förts fram i debatten om MAI på största allvar. MAI-avtalet ses som ett led i den pågående globaliseringen. Globaliseringens goda sidor - integration och ekonomiska framsteg - skapar de bästa möjligheter vi någonsin haft att nå fred, demokrati och utveckling. Men globaliseringen behöver också ett globalt politiskt och etiskt ramverk. Att utveckla politiska instrument på internationell nivå för att handskas med globaliseringens negativa krafter är också att förebygga konflikter. MAI-avtalet är ett sådant försök att åstadkomma tydliga regler och överenskommelser i en globaliserad ekonomi. Vår strävan är att ett avtal skall innebära en begränsning av företags möjligheter att pressa fram eftergifter från regeringar vad gäller miljö och arbetsrättskrav. Sverige driver på i förhandlingarna för att särskild hänsyn skall kunna tas till individuella utvecklingsländers problem om och när dessa önskar bli medlemmar av MAI. Detta har varit och kommer att vara en bärande princip för Sverige i förhandlingarna. Sverige kommer också att verka för att en bredare krets av länder involveras i den fortsatta förhandlingsprocessen. För Sverige är det självklart att det inte får uppstå några konflikter mellan MAI och andra internationella avtal, som t.ex. det av Hanna Zetterberg nämnda Kyotoprotokollet och Bernkonventionen. Om risk föreligger att sådana problem uppstår måste detta åtgärdas i förhandlingarna, kanske genom tillägg till eller omskrivningar av MAI-texten, som vi ju fortfarande förhandlar om. Bengt Hurtig har ställt den viktiga frågan om rätten att genom FN genomföra handelsrestriktioner. MAI hindrar inte något MAI-land att vidta några åtgärder när det gäller att uppfylla sina förpliktelser enligt FN:s stadga om att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Detta står uttryckligen i den föreliggande avtalstexten.

Herr talman! Först och främst vill jag tacka för svaret. Det är bra att det här avtalet inte skrivs under i april. Det är bra att det tar mer tid. Det är bra att det har blivit grus i maskineriet. Det är också bra att regeringen nu är litet mer ödmjuk än tidigare. Det är bra att en del av kritiken har tagits på allvar. Det är också en framgång för oss som har kritiserat avtalet på alla möjliga sätt. MAI-avtalet är intressant ur flera aspekter. Den första aspekten är innehållet som jag menar är en pusselbit i den globalisering som håller på att slakta demokratin steg för steg. Det handlar om någon sorts grundlag för den globala ekonomin, en grundlag som i realiteten är på väg att stärka de multinationella företagens rätt gentemot enskilda länder och deras folkvalda och därmed också mot medborgarna. Den andra aspekten är behandlingen, där jag och många andra i Europa och i världen i övrigt menar att en liten politisk och ekonomisk elit har mer eller mindre hemlighållit dessa förhandlingar. Man har inte velat släppa in andra. Redan 1995 inleddes förhandlingarna. De har skett under lång tid med något som skulle kunna kallas för "största möjliga tystnad". Det är föga demokratiskt, eftersom det kan få väldigt stora konsekvenser. Den tredje aspekten är mer förhoppningsfull. Det är nämligen första gången som Internet har fungerat som medel för en politisk väckarklocka. Förhandlingarna om MAI har utgjorts av en sluten process, men informationsmöjligheterna har ökat högst avsevärt genom Internet. Jag tror också att det är via det mediet som debatten har kommit upp och kritiken har ökat. Jag börjar med att konstatera att meningen var att avtalet skulle skrivas under i april i år. Så blir inte fallet. Det blir förskjutet, och det är jättebra. Jag har en liten försiktig undran som Leif Pagrotsky inte behöver svara på. Hur hade den svenska riksdagen, de folkvalda och alla medborgare i vårt land kunnat bli delaktiga om avtalet nu skrivits under i april? Hur hade det gått till? Det är ju en väldig tur att det har kommit rejält med grus i maskineriet trots allt, så att vi kan ha en mer demokratisk process. Annars hade vi stått där om en månad utan politisk debatt. Jag är också litet konfunderad över Leif Pagrotskys tidigare ganska hätska utfall mot dem som kritiserat MAI-avtalet. I ett brev till miljö och solidaritetsrörelser i Sverige ställs MAI och globaliseringen som ett alternativ till Burma och Nordkorea och deras utveckling. Så kan man ju inte se det. Det måste finnas ett mellanting mellan den här globaliseringen, anonymiseringen och ekonomismen och de slutna samhällena. Det måste finnas sådana alternativ. Jag gillar varken den globalisering som nu är på väg eller Burma och Nordkorea. Jag skall lämna ett papper på Leif Pagrotskys talarstol. Jag skulle vilja att regeringen lägger upp en handlingsplan för hur den här frågan skall kunna diskuteras folkligt i Sverige. För det första tycker jag att regeringen skall upprätta en skrivelse om förhandlingarna. För det andra bör den här skrivelsen föras ut på en mycket bred remiss. För det tredje tycker jag att offentliga utfrågningar skall anordnas kring viktiga frågeställningar. För det fjärde bör dessa konsekvensutredningar för svensk lagstiftning, politik och internationellt arbete utarbetas i brett samförstånd. För det femte bör den svenska uppfattningen utarbetas efter denna debatt. För det sjätte måste också riksdagen bli involverad på ett tidigt stadium. Dessutom bör tidtabellen för förhandlingarna anpassas till dessa demokratiska krav. Jag lägger lappen här.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på den här interpellationen. Jag konstaterar att det är ett mycket knapphändigt svar på en mängd viktiga interpellationer. Leif Pagrotsky har själv valt den här formen, nämligen att svara i klump. Därmed har han inte heller möjlighet att utveckla sina synpunkter på de enskilda frågorna, och det beklagar jag. Det är naturligtvis bra, som Birger Schlaug också var inne på, att tidsplanen har förskjutits och att det blir mer tid för diskussion. Det är bra att regeringen har insett att detta är nödvändigt. Men jag vill ändå ställa en fråga till Leif Pagrotsky. Vad beror det på? Beror det på att Sverige har stoppat upp? Beror det på att regeringen medvetet har insett att det här inte går och att det finns alltför många frågetecken? Jag har inte sett några sådana signaler. Leif Pagrotsky säger att det är bra att det diskuteras i riksdagen och att det är viktiga frågor osv. Men det är ju inte så att det är regeringen som har tagit initiativ till att föra ut frågan på bred front. Det har varit kortfattad information vid några enstaka få tillfällen här i riksdagen, men frågans dimension har inte lyfts upp. Man har inte visat hur stor den är, vilka konsekvenser den medför och hur många saker det finns som måste analyseras väl innan man fattar beslut. Det har regeringen inte lyft fram. Jag tycker att det är litet märkligt att regeringen inte har använt sig av de instrument som man har. Birger Schlaug var inne på skrivelser och att regeringen skulle lämna information, som sker ganska ofta, för att få en debatt om detta. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att ni faktiskt inte har varit intresserade. Då hade ni kunnat göra på det sättet. Det är naturligtvis bra att avtalet skjuts på framtiden. Men hur ser tidsplanen ut? När kommer den? Vilka krav har Sverige ställt för att man skall kunna komma till beslut? Det är också bra att konsekvensanalyserna kommer att ske utanför Regeringskansliet. Men det är ju självklart att de måste komma innan avtalet skrivs på - sedan ligger ju avtalet där. Jag vill också peka på frågan om att riksdagen skall godkänna avtalet, som Leif Pagrotsky skriver i svaret. Det är ju en självklarhet, Leif Pagrotsky. Det måste ju riksdagen göra. Det är inget val. Det är någonting som vi är skyldiga att göra. Även Leif Pagrotsky, som vi andra, vet att när avtalet väl ligger här är alternativen för riksdagen att godkänna eller icke godkänna det. Alternativen att gå in i texten och ändra finns knappast. Sedan vill jag kortfattat gå in på den fråga jag själv väckte, nämligen förhållandena till u-länderna. Där menar jag att regeringen inte kan se ur ett snävt svenskt perspektiv på det sätt som man hittills gjort. Det gäller faktiskt att tillvarata andra länders intressen - länder som har mycket svårare att göra sig hörda och som har en mycket svår ekonomisk situation. Jag undrar hur avtalet ser ut och vad man gör i förhållande till Loméavtalet. Där försöker man ju åtminstone gynna vissa länder. Hur ser det ut i förhållande till EU-kommissionen? Vad driver Sverige på det området? Till slut vill jag säga att det är mycket viktigt att vi får en parlamentarisk insyn. Det kan t.ex. ske genom de förslag som Birger Schlaug nämnde här. Men jag vill också nämna folkrörelserna. Hur vill man blanda in dem i processen? Diakonia och en rad andra organisationer som är intresserade av just u-ländernas situation har ju aktivt engagerat sig och gått ut i frågan. Men på vilket sätt anstränger sig regeringen att dra in dem och använda sig av deras mycket konkreta och bra synpunkter och kunskaper på området?
Herr talman! Jag vill också tacka för svaret. En viktig fas i utvecklandet av avtalet tror jag var 1991 när OECD:s investeringskommitté beslöt att studera möjligheterna att få till stånd ett multilateralt regelverk för investeringar. Det här arbetet genomfördes av två av OECD:s arbetsgrupper, nämligen Committee on International Investment and Multinational Enterprises, CIME, och Committee on Capital Movements and Invisiable Transactions, CCMIT. Under 1994 accelererade det här arbetet och fem arbetsgrupper med s.k. oberoende regeringsexperter tillsattes. Dessa arbetsgrupper arbetade i nära konsultation med OECD:s Business and Industry Advisory Committee, BIAC, som är den officiella organisationen för industriförbund, arbetsgivare och handelskammare över hela OECD-området. Vissa transnationella bolag som t.ex. Shell är också direkta och aktiva medlemmar. Från EU ingår givetvis UNICE, som är den hårdhänta företrädaren för arbetsgivarorganisationerna i Europa. De här organisationerna har i nära samarbete med OECD:s experter arbetat för att få fram det här avtalet. De är givetvis inga företrädare för arbetarrörelsen, miljörörelsen eller konsumentrörelsen. Det är världskapitalismens spjutspetsar som agerar med starkt egenintresse och med en stark nyliberal ideologi som drivkraft. Det är typiskt att den mycket känsliga tvistlösningsmekanismen, genom vilken transnationella bolag skall ges möjligheter att dra stater inför rätta, utformas under starkt inflytande av den internationella handelskammaren ICC. ICC består ju av de nationella handelskamrarna och några av världens mäktigaste transnationella bolag. Jag har frågat ministern om han anser att de mycket långtgående reglerna för att skydda investerare mot följder av expropriation är förenliga med demokratin. Min interpellation finns nämnd i svaret, men något svar på frågan finns inte. Jag får därför efter dagens debatt överväga om jag skall framställa interpellationen på nytt. I det MAI-förslag jag hade när interpellationen skrevs sägs att ett land givetvis inte får expropriera direkt eller indirekt egendom utan att betala full kompensation. Det är ju normalt. Men den här egendomen omfattar ju också sådant som licenser, koncessioner, varunamn och förväntade vinster, vilket torde vara ett rekord. Enligt svensk lagstiftning, miljöskyddslagen 24 §, sägs att om en verksamhet som ett företag bedriver ger upphov till en olägenhet som är av väsentlig betydelse och som inte förutsågs när verksamheten tilläts, skall man kunna upphäva och ändra tillståndet för verksamheten utan någon ersättning. Det förfaller för mig klart att ett multinationellt företag som drar Sverige inför tvistlösningsmekanismen skulle kunna tvinga riksdagen att ändra lagen genom det nuvarande avtalet. Men det vill varken Göran Persson eller Leif Pagrotsky diskutera öppet i Sveriges riksdag med det här interpellationssvaret. Regeringen har inte heller tagit initiativ till någon diskussion i riksdagens fackutskott. Vi har fått det intrycket att man vill glida undan för att sedan slå hela paketet i riksdagen bord och säga: Take it, or leave it! Jag hade också frågat biståndsministern om det i framtiden ens blir möjligt att genomföra av FN sanktionerade handelsrestriktioner av politiska skäl. Här får jag ett svar av Pagrotsky på tre och en halv rad. Innebörden är den att ett MAI-land inte skall hindras att vidta åtgärder för att uppfylla sina förpliktelser enligt FN-stadgan för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Jag antar att Pagrotsky syftar på artikel 2 c, 6 kap. i versionen av den 14 februari. Jurister jag har talat med tvivlar på att t.ex. ett FN-beslut om sanktioner när det gäller investeringar i Burma skulle falla under den här möjligheten. På vilket sätt hotar egentligen Burma i dag internationell fred och säkerhet? Möjligen skulle en FN-bojkott mot Israel kunna halka igenom. Sedan är det ju så att andra regionala organisationer kan främja en sådan bojkott, och där finns inga undantag i MAI-avtalet. Är Pagrotsky säker på att FN-sanktionerade förbud mot investeringar i Burma skulle kunna gå att genomföra av ett MAI-land?
Herr talman! Handelsministern! Jag tackar för svaret även om också jag gärna hade sett att interpellationerna inte hade besvarats i ett och samma sammanhang. Det är ju stora övergripande diskussioner som alla interpellationer tar upp, och det gör att vi hamnar i en enorm tidsbrist. Men det betyder å andra sidan att vi kanske får återkomma och interpellera fler gånger. Jag har ställt en fråga angående MAI-avtalet och övriga internationella avtal som Sverige redan har undertecknat. Det har jag gjort därför att jag har förstått att det inte bara är jag som är orolig för att man kan hamna i konflikter med andra internationella avtal. Sverige har undertecknat avtal av ganska stor vikt. De flesta internationella avtal är stora, övergripande och politiskt principiella. Jag anser att det vore mycket olyckligt om de här avtalen förlorar status gentemot ett MAI-avtal, dels av politiska skäl eftersom många av de internationella avtal vi har undertecknat är bra innehållsmässigt, dels av demokratiska skäl. Många av de avtal vi har undertecknat har ju förhandlats fram genom andra organisationer, andra institutioner än OECD, t.ex. FN, som har en mycket större bredd, en mycket bättre demokratisk förankring på många olika sätt. Det gör ju också att den demokratiska processen i andra förhandlingar undangrävs om Sverige undertecknar det här avtalet och avtalen står i konflikt, vilket jag misstänker att de gör. Handelsministern menar i sitt svar att övriga avtal på något sätt skall säkras i förhandlingarna. Jag hoppas att det kommer att bli så. Jag har en fråga, eftersom jag tycker att det känns litet konstigt. Enligt den första tidsplaneringen skulle avtalet i princip ha varit färdigförhandlat nu. Vi skulle ha undertecknat det om en dryg månad, och förhandlingarna har hållit på sedan 1995. Är inte det här en av de första punkterna man funderar över? Funderar man inte över hur det här nya stora internationella avtalet eventuellt kan strida mot andra internationella avtal? Jag trodde att det var en fråga som vi väldigt tidigt skulle ha fastlagt, hur förhållandet är. Därför gör det mig litet förvånad att så inte är fallet. Jag skall försöka konkretisera vad jag är orolig för. I t.ex. Riodeklarationen behandlar man miljöfrågor och man beskriver den utveckling som vi är tvungna att genomgå för att klara den här jorden vad gäller resursförbrukning och ansvar. Det gäller även en diskussion om demokrati och utveckling av demokrati runt om i världen. Det här internationella avtalet innebär på många områden att hårdare och förändrade politiska krav ställs både på medborgare och på företag. Men som avtalet ser ut i dag - Bengt Hurtig gick igenom det ganska tydligt, tycker jag - riskerar stater att drabbas av stora ekonomiska förluster, alltså skadestånd, om man förändrar lagstiftning som kan tolkas som diskriminerande på något sätt vad gäller investerarens direkta eller indirekta egendom. Jag vill också påpeka att definitionen av egendom inom MAI-avtalet är väldigt vid. Den omfattar även licenser, koncessioner, varunamn och - förväntade vinster! Jag upprepar: förväntade vinster. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Som jag ser det hindrar ett undertecknande av MAI även den demokratiska processen. Vi ser att det politiska utrymmet, möjligheten för vanliga människor att lägga sig i debatten, att få inflytande över det som händer, kommer att minimeras på stora områden. Bara det borde strida mot ett undertecknande av Riodeklarationen. Då anser jag att Riodeklarationen borde gå före och att det är handelsministerns ansvar att se till att det genomförs på något sätt.
Herr talman! Om MAI-förhandlingarna hade lett till ett avtal nu i april, hur hade då Leif Pagrotsky sett till att det hade förankrats, både i riksdagen och bland den svenska allmänheten? Hade det blivit antingen ett ja eller nej till ett avtal utan att vi egentligen faktiskt hade kunnat påverka avtalets innehåll? Det gäller den svenska riksdagen, den svenska allmänheten och även andra länder som inte är med i OECD. När det gäller den demokratiska förankringen kommer det i dag en del positiva besked. Beror det på att förhandlingarna inte har kommit i land? Det är i så fall ganska olyckligt. Jag undrar hur de svenska reservationerna skall förankras. Tänker Pagrotsky ta dem till riksdagen för en diskussion, inte bara om avtalet i ett senare skede utan även om reservationerna i ett tidigare skede? När det gäller konsekvensanalyserna hoppas jag, precis som Birger Schlaug och andra här, på en bred förankring. Men jag undrar även om vi kommer att göra konsekvensanalyser på alla delområden. Det framgår inte av Pagrotskys svar. I fråga om den demokratiska förankringen har ju även deltagare av referensgruppen varit missnöjda. LO och TCO har varit kritiska och sagt att de tycker att det inte är tillfredsställande att de inte blivit informerade om bl.a. Jonas Ebbessons utredning på miljösidan. Om de känner att de får bristande information på den punkten ligger det nära till hands att anta att det finns brister i informationen även på andra områden. Hur ser Pagrotsky på detta? Är det så? Hur kommer man att förbättra förankringen så att även referensgruppen är nöjd? Ministern svarar i interpellationen att vår strävan med avtalet är att det skall innebära en begränsning av företags möjligheter att pressa fram eftergifter från regeringen vad gäller miljö och arbetsrättskrav. MAI förhindrar ju världsstaten att villkora utländska inventeringar, t.ex. med krav på användning av lokala resurser eller lokal arbetskraft, eller när det gäller teknologiöverföring eller en viss procents omsättning inom landet. Det förhindrar även, enligt Jonas Ebbessons utredning, Sveriges möjlighet att bedriva en aktiv miljöpolitik. Jag ser inte hur avtalet som det ser ut i dag är vad Pagrotsky säger att han tycker att det borde vara. Jag kan dela Pagrotskys mål åtminstone i de meningarna. Men det ser inte ut så. Hur tror Pagrotsky att man kan få en sådan förbättring av avtalet som Pagrotsky eftersträvar? Finns det sådana vinkar om att det kan bli så?

Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är en positiv utveckling att vi runt om i världen försöker ena oss kring samarbetsregler av olika slag. För olika områden kommer det att se litet olika ut. Nu talar vi ytterst om globalt samarbete, och det är väl där skon klämmer när det gäller MAI-avtalet. Jag utgår från att vi siktar mot att sådana här regler skall omfatta hela världen så småningom. Jag tycker alltså att den utveckling vi har haft inom GATT, som så småningom har landat i World Trade Organization, har varit väldigt positiv i sig. Jag ser MAI-avtalet inom ramen för den utvecklingen. Det är åt det här hållet vi vill komma. Vi vill få gemensamma spelregler med det syftet att vi tror att detta gynnar handelns utveckling och att det gynnar utvecklingen för alla nationer, inte bara de rikaste utan också de svagaste. När det gäller GATT-avtalet och World Trade Organization är jag väl medveten om att man på ett antal punkter kan vara kritisk till om det verkligen fungerar på det sättet. Därför tycker jag att det är oerhört angeläget när man genomför sådana här avtal att man ser till att det finns ett regelsystem i avtalen där man inser att parter inte alltid är jämlika. Man måste lägga upp reglerna så att de medverkar till att göra parterna jämlika. Det här blir i allt väsentligt ett problem mellan i-länder och u-länder. När det gäller MAI-avtalet och i-länderna är det naturligtvis angeläget att det fungerar så att vi kan behålla de spelregler som vi har infört i lag eller de nya spelregler som vi avser att införa i ny lag eller i olika regelsystem. Det är också viktigt att vi kan förändra våra skattesatser om vi vill göra det. Jag skulle gärna vilja ha ett klarläggande från Leif Pagrotsky om det är så att MAI-avtalet bara gäller att utländska företag och inhemska företag skall ha exakt samma regler och inte någonting annat. Att ändra i det nationella regelsystemet är inget problem, förutsatt att det blir lika för inhemska och utländska företag, men det är en viktig punkt att klarlägga. En annan sak som är oerhört angelägen - där vet vi att det har brustit i GATT-avtalet - är att de här avtalen naturligtvis måste leva upp till en del andra internationella avtal och konventioner, som en del talare redan har varit inne på. Det duger så att säga inte att träffa ett internationellt reviravtal för den del av handeln som tillhör den mer kommersiella delen. Handeln måste, med det här europeiska språkbruket, fungera koherent med andra områden. De konventioner och avtal som finns måste därför passa in i exempelvis MAI-avtalet. Vi måste också arbeta för att få in det i avtalen som vi har inom ramen för World Trade Det är oerhört irriterande när vi får ett spektrum av olika spelregler som inte är samstämmiga sinsemellan och fungerar ihop. Nu råkar det vara så med MAI avtalet att det är under förhandling och att det skall skapas någonting nytt. Då vill jag fråga Leif Pagrotsky om vi verkligen arbetar för att göra det här avtalet sådant att de internationella konventioner som finns verkligen lyfts in i det här avtalet så att vi får ett mer samstämmigt agerande. Jag är också ganska spänd på kommentarer från Leif Pagrotskys sida till det mycket saftiga utspel som Europaparlamentet har gjort. Där finns det enligt vad jag förstår en enighet över partigränserna, och det skulle vara intressant att höra hur ministern ser på den kritik som har kommit från Europaparlamentet. Jag menar inte punkt för punkt - det finns det inte tid till - men generellt.
Herr talman! I går hade vi en debatt här i kammaren med anledning av regeringens fattigdomsskrivelse. Det var flera av oss som är med här i dag som då poängterade de enskilda organisationernas viktiga roll i samhällsbyggandet. Anledningen till att jag nämner det här är att jag tycker att de enskilda organisationerna skall ha en eloge för att de har jagat många av politikerna - inklusive mig själv - med blåslampa. Jag mötte den här frågan för första gången i början av året - det erkänner jag gärna - genom att Forum Syd tog upp det. Sedan har Diakonia aktualiserat det och informerat. Det är bra, och det är bra att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tagit det här initiativet till en interpellationsdebatt - det välkomnar jag verkligen. Det har blivit en ganska förvirrande debatt, mycket beroende på att man inte har lyft upp den - det har helt enkelt inte varit transparent för oss politiker. Man undrar varför, för det går ju aldrig att smyga med eller gömma en sådan här fråga. Det har väl inte heller varit tanken, utan man har väl inte riktigt haft fingertopskänsligheten för vad detta kunde innebära i den politiska debatten. När det är sagt vill jag poängtera det som Berndt Ekholm var inne på, nämligen vikten av att vi får regelverk. Jag välkomnar en globalisering. Birger Schlaug säger att globaliseringen slaktar demokratin. Det förstår jag inte riktigt. Jag ser det precis tvärtom: globaliseringen skall vi välkomna. Men det är viktigt att vi har en öppen och frisk debatt. Annars är det stor risk att det går snett, som jag tycker att det har gjort i formfrågan i det här fallet. Jag har försökt följa den här diskussionen - jag har läst artiklar, avtal, osv. Jag har några konkreta frågor som jag måste få klarhet i. Det är en artikel som den kända miljöpartisten i EU, Inger Schörling, har skrivit. Hon gör några påståenden om MAI, som jag vill att ministern lyssnar noga på. Jag vill veta om dessa påståenden är sanna eller falska. För det första säger hon: Företag som vill investera skall inte behöva rätta sig efter nationers olika lagstiftningar. Sant eller falskt? Ministern gör tummen ned - det var alltså falskt. För det andra: Avtalet tar inte hänsyn till miljöfrågor, kulturfrågor, sociala frågor och mänskliga rättigheter. Det koncentrerar sig helt på investerarnas rätt till en oavkortad handlingsfrihet. Sant eller falskt? För det tredje: De nationer som undertecknar avtalet kommer att känna sig tvingade att inom en bestämd tidsperiod avskaffa samtliga lagar, förordningar och bestämmelser som står i strid med MAI. Sant eller falskt? Slutligen: Antingen accepterar utvecklingsländerna avtalet som det ser ut eller också får de avstå helt från avtalets eventuella förtjänster. Sant eller falskt? Detta är de frågor man ställer sig när väl pålästa EU-politiker påstår sådant här. Nu vill jag ha svar på dem.
Herr talman! Diakonia har gjort ett förtjänstfullt arbete genom att varna för MAI-avtalets nackdelar. Tidningen Dagen har bevakat den här frågan. Kristenheten i stort är djupt engagerad i biståndsarbete och mission. MAI-avtalet berör situationen för de fattigaste länderna i vår värld. I regeringens fattigdomsskrivelse anges det ju att Sverige skall verka för att ett MAI-avtal skall komma till stånd. Vi kristdemokrater finner det dock anmärkningsvärt att man å ena sidan talar om ett partnerskap där parterna skall vara jämbördiga men å andra sidan förespråkar ett avtal som får oerhörda konsekvenser för en part, nämligen utvecklingsländerna, men som inte alls erbjuder denna part något inflytande över avtalets utformning. Sverige måste enligt vår mening verka för att ett globalt regelverk för investeringar utvecklas i enlighet med de principer och mål om demokratifrämjande, respekt för mänskliga rättigheter, miljöskydd m.m. som skall gälla i övrigt för den svenska biståndspolitiken. För att utländska investerare i högre grad skall söka sig till utvecklingsländerna krävs tydliga riktlinjer och regler för deras placeringar - det är sant. Ett multilateralt investeringsavtal är därför angeläget. Att länderna som i mycket hög grad kommer att påverkas av avtalet bara ges möjlighet att acceptera avtalet i dess helhet eller ej och alltså inte kan påverka dess innehåll är däremot oacceptabelt. Pressen på dessa länder att acceptera avtalet lär dessutom bli stor, eftersom inget land har råd att förlora potentiella investerare. Att flytta förhandlingarna till WTO skulle öka möjligheterna till insyn och påverkan, men även där dominerar ju klart OECD-länderna. När det gäller innehållet framgår det ju tydligt att det är investerarnas rättigheter som skall skyddas. Detta inskränker klart regeringarnas möjligheter att främja lokal produktion. Bl.a. innebär det att det blir svårare för regeringar att trygga livsmedelssäkerheten utan att riskera att dras inför domstol av ett utländskt företag som ser sig missgynnat. Avtalet kommer också att omfatta investeringar inom i stort sett alla samhällsområden. Generella och landsspecifika undantag kommer dock att förhandlas fram, men det är ännu för tidigt att förutse vilka områden som blir föremål för undantaget. Över huvud taget är det svårt att få en helhetsbild av detta oerhört och väldigt breda avtal. Det är också oklart i vilken mån avtalet beaktar andra ingånga internationella avtal och konventioner, t.ex. om vilket avtal som skall gälla vid konflikt på miljöområdet. Slutligen innebär avtalet att de länder som skriver under binder upp sig för en mycket lång tidsperiod. Första möjliga datum för att lämna avtalet är fem år efter det att det har trätt i kraft. Dessutom gäller avtalets regler i femton år efter det datum då ett land har sagt upp det, för investeringar som gjorts före detta datum. Vi kristdemokrater ser alltså många frågetecken och tveksamheter med MAI-avtalet. Vår slutsats blir att det krävs ett bättre underlag för beslut, lämpligen i form av konsekvensutredningar som belyser de olika aspekter som jag har nämnt. Sverige bör också verka för att sådana utredningar sker på internationell nivå, vilket i sin tur förutsätter att man verkar för att förlänga internationella förhandlingar och att man får ett senarelagt beslutsdatum, vilket vi med tillfredsställelse kan registrera. Försiktighetsprincipen bör alltså tillämpas liksom största möjliga öppenhet och insyn både för riksdagen och allmänheten. Så kan det ju i sammmanhanget vara värt att erinra om att Europaparlamentet som första parlament tagit ställning till MAI-avtalet i en resolution och att ett nästan enhälligt parlament - 437 röster mot 8 - uttryckte i resolutionen stark kritik mot avtalet på flera punkter. Herr talman! Jag nöjer mig med detta på grund av tidsbristen nu, men jag skulle vilja höra ministern utveckla de här frågorna.
Herr talman! Efter EU-konferensen om Riokonferensens uppföljning finns i alla fall på papperet och i teorin någon form av global konsensus om att planeten är på väg åt fel håll och i fel riktning. Nu har vi ett avtal på gång som inte utgår från denna globala teoretiska konsensus om att planeten är på väg åt fel håll. Det utgår i stället från tron på att alla är lika starka på marknaden och att informationen är fri, och den utgår från 1700-talets världsbild om obegränsade naturresurser. Jag tycker att detta är en föga konstruktiv blandning, minst sagt. MAI-avtalet handlar om, och konkretiserar faktiskt, den snedfördelning som i dag råder både när det gäller resurser och makt. Denna snedfördelning fortsätter bara att öka resursmässigt mellan nord och syd, och maktmässigt mellan medborgare och de parlamentariska församlingarna och de transnationella företagen. MAI-avtalet innebär att de multinationella och transnationella företagen reglerar regeringarna, och inte att regeringarna reglerar dessa företag. Nu har vi fått höra att det inte blir något undertecknande, men oavsett resultatet i april är det viktigt att poängtera att detta inte är någon fråga som i och med det dör ut eller faller undan på något sätt. Sveriges roll i avtalsförhandlingarna och det som Sverige driver är fortsatt viktigt. I någon mån är det också viktigt att regeringen försöker göra bättre ifrån sig i nästa omgång. Det måste bli en demokratisk förankring, debatt och diskussion. Vi skall inte heller sticka under stol med - och det tycker jag att ministern också kan peka på - att det hittills knappast är de som är drivande för en hållbar social och ekologisk utveckling som också har varit drivande i de här förhandlingarna. Detta har vi också hört i tidigare interpellationer och frågor här. För min del utmynnar detta i många frågor. Något som jag tycker är väldigt viktigt, och som inte har kommit upp här ännu, är vad regeringen vill. Vad vill regeringen? Vad har regeringen för vision om det framtida samhället? Vad har regeringen för vision om Sveriges internationella engagemang, om investeringar och om globaliseringen? Hur stämmer MAI-avtalet överens med regeringens vision om det framtida samhället? Vad har transnationella och multinationella bolag för möjligheter, och eventuellt rättigheter? Jag vet inte. Detta är jag väldigt nyfiken på.
Herr talman! Denna debatt är väldigt viktig, och det är viktigt att den kommer i gång i god tid innan avtalet är undertecknat. Vi är en hel del här i riksdagen som har försökt att sätta oss in i materian kring MAI-avtalet. Jag har själv försökt läsa det avtal som finns i dag. Man har kanske fått ännu mer kött på benen när man har läst vad som har skrivits om avtalet både från sådana som sympatiserar och sådana som inte sympatiserar med innehållet. Jag har särskilt fäst mig vid en session som hölls i 60 länder och 7 organisationer. Det var alltså ett mycket brett deltagande. Tre svenskar fanns med. Det finns ett utförligt protokoll från mötet. En hel del frågor ställdes, inte minst kritiska. Jag tycker att det i stort sett var bra och klargörande svar som gavs. Vi hade förstås önskat litet mer information från regeringen under resans gång. Under frågestunden förförra torsdagen frågade någon om regeringens inställning. Det var ingen som kunde svara. Det statsråd som har det övergripande ansvaret sade: Jag kan inte svara på frågan om MAI-avtalet, utan vi får överlåta den till specialministrarna. Talmannen upplyste då om att det kommer en interpellationsdebatt där frågan kunde tas upp. Det kanske inte är riktigt så det skall gå till i en sådan här viktig förhandling. Regeringen har ju ändå varit inblandad i förhandlingen i tre år. Utan information uppstår lätt en mytbildning. Man tror att vissa frågor har ställts som egentligen aldrig har ställts, eller att vissa uppgifter gäller som egentligen inte gäller. Dessa tar man ad notam och anser att de egentligen borde ställas eller borde ha ställts osv. Vi har hört en hel del sådana synpunkter framföras under de senaste veckorna. Grunden för MAI-avtalet måste ändå vara bra. Om man tittar på vissa portalparagrafer ser man att utländska investeringar inte skall behandlas sämre än inhemska i ett land. Utländska investerare skall inte heller favoriseras på de inhemska investerarnas bekostnad. Landet skall ha kvar sin självbestämmanderätt på alla områden - inte minst på arbetsmarknadspolitikens område. Om man ser i stort till frihandelns välsignelser ser man att det är frihandeln som förde Sverige ur en stor fattigdom till rikedom. Tittar man på t.ex. åren 1973 1996 ser man att utländska direktinvesteringar ökat från 25 miljarder dollar till 350 miljarder dollar. Jag såg en studie i Kanada som visar att utländska investeringar ökar antalet nya jobb betydligt mer än inhemska investeringar gör. Det är klart att det är litet svårt att göra en sådan bedömning objektivt, men man är ganska mycket på det klara med att så är fallet. De företag som bygger på utländska investeringar i ett land betalar som regel också högre löner till de anställda än andra företag som redan finns i landet. Man skall ha stor respekt för den kritik som framförs. Vi är en hel del här som har lyssnat till den kritiken på olika konferenser, i artiklar som vi har läst osv. Men det måste ändå vara huvudidén att fler länder, och därmed fler människor, får del av frukterna av en ökad frihandel. Det måste vara det mest positiva. Problemet är ju inte att det är för många investeringar och att handeln är för omfattande med fattiga länder - det är precis tvärtom. Jag menar att vi gärna skall kritisera innehållet innan vi träffar ett avtal. Men vi måste ändå vara överens om att frihandeln är positiv för människor inte bara i de rika länderna, som tillämpar detta, utan också, och inte minst, för de fattiga länderna och deras invånare.
Herr talman! Annika Nordgren frågar mig vilken regeringens vision är i de här frågorna. Jag har faktiskt en vision om detta, nämligen att vi skall få en ordning där investeringarna över gränserna kan regleras och hanteras på ett sätt som innebär att vi har gemensamma regler. De internationella investeringarna är ju något ganska nytt. De har kommit under loppet av en generation eller så. Reglerna skall innebära att små och svaga länder kan kräva sin rätt enligt dessa regler på samma sätt som stora länder. I dag har vi en ordning där den store och den starke - ett rikt litet land möjligen, eller ett stort rikt eller mindre rikt land - har stora möjligheter att ta för sig och göra som det vill. Det kan inte de mindre och fattigare länderna. För mig är det en fantastisk framgång om vi kan få ett regelsystem där också de svagare kan göra sin röst hörd. Jag tror att detta inte bara är en fråga om moral och rättvisa etc. och att deras röst skall räknas. Jag tror att det också är bra för utvecklingen i de fattiga länderna och för standardhöjningen för människorna i dessa länder. Jag undrar vilket alternativet är till att delta i den process som nu pågår med att försöka skapa sådana här gemensamma regler? Är det att se dessa enormt kraftigt expanderande investeringar fortsätta utan gemensamma regler, som det har varit hittills? Eller är det att försöka sträva efter att åstadkomma regler som är så bra som möjligt? Man kanske inte kan uppnå så fullständigt ideala regler som man skulle vilja, men man kan få dem så bra som det med hänsyn till realiteterna är möjligt. Skall vi delta i detta, skall vi vara med och påverka, eller skall vi ställa oss vid sidan om och tycka att det är bra som det är utan en sådan här förhandling? Det tycker jag är den viktiga frågan man bör ställa sig. Berndt Ekholm ställde ett par viktiga frågor. Först och främst frågade han om det bara är likabehandling som avtalet syftar till, eller om det syftar till att begränsa länders möjligheter att reglera sin miljö, sina sociala villkor och sådant. Jag kan bekräfta att vi inte deltar i förhandlingar om att ett gemensamt internationellt avtal skall styra vilken nivå vi har på arbetsrättslagstiftning o.d. Vi är beredda att i en sådan här konvention skriva fast det som redan gäller i Sverige. Vi kommer inte att diskriminera med avseende på vem som är ägare. Vi kommer att ha samma regler för Expressen och för Aftonbladet. På ett par områden där vi vill ha undantag, där vi vill att diskriminering skall fortsätta att vara en princip - för vi har sådana områden i Sverige - skall vi anmäla undantag, så att vi där inte kommer att omfattas av avtalet. Vilka de undantagen är kan vi besluta om när vi vet mer om hur avtalet ser ut. Vissa av dem har vi redan anmält. Kulturområdet, som skall diskuteras senare i dag, återstår. Vi kommer gärna att utforma detta tillsammans med riksdagen. Det kan jag bekräfta på Berndt Ekholms fråga. Vad gäller EU-parlamentet vill jag säga att parlamentet och särskilt s-gruppen, som jag har tittat närmare på, säger att vi inte skall skriva under det här avtalet, eftersom det inte är bra nog. Det är precis vår uppfattning. Vi vill inte skriva under detta avtal, eftersom det inte är bra nog för oss. Eva Zetterberg frågar vad som är det viktigaste skälet till att det inte har blivit någonting. Det är faktiskt att USA inte är berett att göra de eftergifter som krävs av USA för att vi skall få ett sådant här avtal. Det är den enskilt viktigaste stötestenen i dag. USA kräver eftergifter av andra men har tjocka buntar av undantag för egen del som t.ex. vi i Europa inte är beredda att acceptera. Att USA tvingar på alla andra sin uppfattning stämmer alltså inte. Det är snarast tvärtom. USA är den största bromsklossen på grund av de privilegier som USA vill ha för egen del när det gäller att fortsätta att diskriminera andra. Eva Zetterberg frågar också hur vi skall involvera folkrörelserna. Vi har en referensgrupp där LO och ett antal andra folkrörelser som är kända för att kunna tala för sig ingår. Jag har inbjudit Diakonia, Forum Syd och andra folkrörelser som nu engagerar sig att ingå som fullvärdiga partner i referensgruppen, där de skulle kunna följa allting och delta i diskussioner inför alla ställningstaganden. Jag beklagar att de har avböjt detta. Jag vill gärna att de kommer med och skulle välkomna om de ville ändra sig. Till Birger Schlaug vill jag först och främst säga att en konstruktiv debatt i så här viktiga frågor inte särskilt främjas av ett tonläge präglat av uttryck som att vi nu håller på med en slakt av demokratin. Jag vill säga att det är skillnad mellan å ena sidan brister i informationsgivningen på grund av att man kanske inte har varit tillräckligt bra, alert, kompetent e.d. och å andra sidan en strävan att hålla hemligt, mörka osv. Vi har hela tiden haft information tillgänglig. Vi har haft utomstående med i förhandlingsarbetet och i referensgruppen. Jag har lagt ut hela avtalstexten på min hemsida. Vi har kanske informerat riksdagen för dåligt, för litet och för torftigt, men vi har gjort försök. Vi hade här en interpellationsdebatt för drygt en månad sedan. Det var två deltagare närvarande i hela kammaren - en socialdemokrat och den vänsterpartistiska interpellanten Hanna Zetterberg. Från Miljöpartiet fanns inte en enda ledamot i hela kammaren ens närvarande för att lyssna. Jag tycker inte att jag från det hållet skall behöva ta på mig anklagelser om hemlighetsmakeri, när man därifrån inte ens velat delta vid ett sådant tillfälle. Det finns flera som har anledning till självkritik. Jag drar mig inte undan från min del, men jag tycker att också andra skall ta åt sig. Vi har många konstruktiva förslag till fortsatt arbete. Vi har egna planer på informationsgivning, debatter och diskussioner när vi får tydligare konturer på det som vi skall analysera. U-ländernas aspekter är för mig oerhört viktiga. Vi förhandlar nu om ett avtal som reglerar de inbördes mellanhavandena mellan iländer, men hur påverkar detta tredje part? U landsaspekten är oerhört viktig. Vi planerar en hearing om denna fråga i juni månad. Vi har också en lång rad andra aktiviteter på gång. Jag välkomnar fler förslag och mer aktivitet också i riksdagen.
Herr talman! Det är sant att de flesta av oss har vaknat sent. Vi skulle ha vaknat redan 1995 eller 1996, men man kan inte säga att frågan har drivits med största möjliga öppenhet utan snarare med största möjliga tystnad. Dessutom tycker jag att Leif Pagrotsky ger en mycket märklig beskrivning av verkligheten. Leif Pagrotsky målar upp bilden att han och MAI vill skydda de små och svaga länderna. Man vill skydda de svaga. Men vilka är det som har reagerat? Jo, det är de fattiga länderna, den kristna rörelsen, miljörörelsen och solidaritetsrörelsen. Det är just de rörelser som brukar stå på de svagas sida som har reagerat mot att man nu håller på att införa en grundlag i den globala ekonomin som säger att regeringar och folk skall regleras för att de multinationella och transnationella företagen skall kunna gå på tillväxtjakt utan större social och ekologisk hänsyn. Vad vill regeringen? Regeringen talar om att man skall bygga ett ekologiskt hållbart samhälle, men titta på vad som nu händer i Kanada, där man har ett MAI-avtalet skulle ha. Ett amerikanskt företag håller på att stämma den kanadensiska staten för att man i demokratisk anda har tagit ett beslut om att en tillsats i bensin skall tas bort. Är det så vi skall ha det? Skall ett land efter det att en investering är gjord inte kunna införa hårdare miljöregler fyra år eller kanske upp till åtta år senare? Skall man behöva riskera skadestånd om man vill miljön väl? Om man lägger in ekonomiska styrmedel som plockar bort den förväntade vinsten från företaget i fråga, skall då staten behöva betala skadestånd? Det är fullständigt groteskt, Leif Pagrotsky. Jag vill veta: Tycker statsrådet - ja eller nej - att det är riktigt att ett multinationellt företag skall kunna kräva skadestånd t.ex. från Sverige, Nepal eller något annat land, om vi inför hårdare miljöregler som gör att en tilltänkt vinst för företaget minskar? Är det rimligt? Ja eller nej. MAI kan också komma att förbjuda de länder som har eller som önskar ha regleringar för att sakta ned de snabba finansiella rörelserna. Jag tycker att också det är väldigt olyckligt. Om man har ett folkvalt parlament som tar beslut i demokratisk anda, skall det parlamentet, de folkvalda och därmed medborgarna, kunna styra sin framtid. Det skall inte finnas någon överstatlig multinationell instans som talar om att de inte får fatta de besluten. Dessutom är grunden för MAI likabehandling av utländska och inhemska företag. Erfarenheterna visar dock att man ibland behöver gynna inhemska företag, särskilt i utvecklingsländer, för att kunna öka självtilliten, för att kunna ta till vara lokala resurser, bygga upp lokal produktion osv. Det är faktiskt i vissa fall viktigt. Att sätta stopp för detta tycker jag är oerhört olyckligt.

Herr talman! Jag tycker att det är klädsamt att Leif Pagrotsky tar på sig en brist vad gäller informationen, nämligen att regeringen inte har fullföljt sin uppgift att föra ut frågan om MAI-avtalet till diskussion och inte heller har fört ut informationen här i riksdagen och till allmänheten. Det är bra att man åtminstone har den insikten. Flera av oss borde ha uppmärksammat detta tidigare, men vi från de andra partiernas sida bedriver inte förhandlingarna. Vår sits har inte varit sådan att vi har haft möjlighet att påverka direkt, och vi har inte haft tillgång till underlaget. Flera av de åtgärder som Leif Pagrotsky redovisar - t.ex. en hearing i juni - är naturligtvis välkomna och bra. Men jag kan också förstå att de folkrörelser som har kritiserat avtalet, men vars synpunkter inte tidigare varit intressanta, nu tycker att regeringen kan fortsätta driva arbetet på egen hand och ta till sig de synpunkter som har kommit in. Jag menar att ni från regeringens sida ändå måste ligga i och driva på för att få till detta samtal med de folkrörelser som kan frågorna - annars kommer man ingen vart på området. När det gäller inflytandet och möjligheterna att påverka tycker jag inte att Leif Pagrotsky gav något svar. Hur kommer ni tillbaks till riksdagen? Det är ju vårt forum. I vilken form skall det ske? Birger Schlaug har lämnat olika exempel. Vi andra har också pekat på hur regeringen kan komma tillbaka. Det väsentliga är att regeringen kommer tillbaka innan det är dags att skriva på ett avtal. Då är det för sent. Vill ni att vi skall ha möjlighet att påverka måste diskussioner föras innan avtalet gås igenom här i riksdagen, så att vi har möjlighet att ändra och tala om vilka frågor Sverige bör driva på i. Den vision som Leif Pagrotsky pratar om - det gäller att skapa regler och att framför allt gynna den svagare parten - delar vi. Det är viktigt att skapa regler, men de skall utformas så, att det blir den svagare parten som får fördelarna. Det skall vara den svagare parten som skall ges möjligheter till investeringar. Det är väsentligt för u-länder. Det görs för få investeringar i u-länderna. Det viktiga är att de investeringar som kommer utifrån möjliggör inhemska investeringar och inte hämmar sådana. Det är där som många av oss har uttryckt väldigt stor oro. Jag skulle gärna höra mer om hur regeringen har tagit till vara den kritik som har kommit från de uländer som är kritiska. Jag tycker inte att det har framgått särskilt tydligt. EU-parlamentet behandlade det betänkande som speciellt handlade om MAI-avtalet i februari. Hur har ärendet gått vidare i EU-kommissionen, och hur har Sverige hanterat frågan i EU-kommissionen? Vilka konsekvenser har man dragit? Jag vill också slutligen ta upp frågan om de konsekvensanalyser som skall komma. Vi har redan berört viktiga områden. Det gäller u-ländernas krav. Det gäller miljökrav. Det gäller arbetskrav osv. Men hur är det med jämställdhetsaspekten? Hur påverkar avtalet jämställdheten? Det gäller möjligheten för exempelvis kvinnor att göra investeringar i u-länder. Hur påverkar det sysselsättningen för kvinnor? Hur förbättras miljön för kvinnor? Männen är ju självklara i sammanhanget. Därför måste man särskilt fråga sig hur avtalet påverkar kvinnor.

Herr talman! Jag fick inget svar på mina interpellationer. Det innebär väl att vi får köra denna debatt en gång till framöver. När EU-parlamentet röstade om avtalet röstade sex fascister och två nyliberaler ja. Resten röstade nej eller avstod. Vid den tidpunkten tillhörde svenska regeringen dem som stödde MAI-avtalet, om man skall gå efter var regeringen har yttrat. Nu låter det litet annorlunda, och det är ett positivt tecken. Miljöorganisationer, konsumentrörelser, fackföreningar och politiska partier över hela OECD området är mer eller mindre i uppror. Vi i Sverige kommer snarare som eftersläntrare in i detta, just på grund av att vi har kontakter med organisationer som Jordens vänner, med kyrkorna och med andra vänsterorganisationer i andra delar av världen. Några få toppfunktionärer har möjligen haft insyn. Inte i något OECD-land har regeringsföreträdare fört dialoger med sina parlament. Det är den upphöjda internationella förhandlingsbyråkratin som tillåts att mala fram detta förslag. Det var först för ett år sedan som den internationella debatten drog i gång. Under detta år har den vuxit kraftfullt. Jag kan när jag tittar på Internet konstatera att det är unga välutbildade jurister som bistår frivilliga organisationer, med eller utan lön, för att klargöra konsekvenserna av vad BIAC:s, ICC:s och OECD:s byråkrater försöker pressa på oss. Vi är också av den uppfattningen att internationell handel - bättre handelsvillkor för de fattiga länderna och bättre tillgång till investeringar på rättvisa villkor - är en väldigt viktig del av det internationella samarbetet, liksom bistånd, avveckling av skulder osv. Det är väldigt viktigt hur handeln och investeringarna organiseras och utnyttjas. Ett stort svenskt företag investerade på 50-talet i Liberia. Det var Lamco, och det skedde med svenska pengar. Det var ett svenskt företag som sög ut råvaruresurser ur ett fattigt land. Vad byggde det för välstånd? I dag är Liberia ett av världens eländigaste länder med fattigdom, sjukdom och inbördes strider. Denna investeringsaktivitet var inte god för Liberia. Ett sätt att reglera detta erbjöd NAFTA, som Mexico gick med i, och som lovade guld och gröna skogar. Nu skulle det bli fart i Mexico. Under dessa två år har reallönerna sjunkit med 45 %. Två miljoner fler är arbetslösa i Mexico. Andelen extremt fattiga har stigit från 31 % till 50 %. Det är utvecklingen för Mexico, trots de löften som utställdes. tillhör triaden, dvs. USA, EU eller Japan, har under de två åren mellan 1993 och 1995 minskat sina anställda med 225 000, samtidigt som de har ökat sin omsättning med 25 %. Den internationella globala kapitalismen måste regleras om vi skall kunna främja en välståndsutveckling av den typ som Pagrotsky vill ha. Jag är inte säker på att ni får med er de transnationella bolagen på den typen av reglering.
Herr talman! Dilemmat med att många lägger sig i interpellationsdebatter är att jag som har väckt interpellationen inte får svar på min fråga. Det tycker jag är tråkigt. Jag har väckt en interpellation därför att jag vill ha svar. Jag vill ha en debatt. Jag förstår att handelsministern har hamnat i en tråkig situation när han valt att svara på alla frågorna i ett sammanhang. Det gör att hans tid att svara på de olika frågorna är minimal. Jag tänker ändå kommentera litet grand ur handelsministerns senaste inlägg. Jag funderar över den bild av MAI-avtalet som handelsministern presenterar för människor som inte har så stor kunskap om det, vilket de flesta inte har. Det har inte jag heller. Jag har en del av den kunskap som krävs för att lägga mig i debatten, men inte någon fullständig kunskap. Det visas en bild av att det är ett avtal om att behandla investerare på samma sätt. Vi skall inte lägga oss i vem som äger Aftonbladet och Expressen, utan de två skall behandlas på samma sätt. Det tror jag att vi alla är överens om. Jag hoppas ändå att de timmar vi lägger på denna debatt bevisar att avtalet innehåller så mycket mer än det. Det handlar inte bara om den grundläggande principen, som vi kanske kan komma överens om. I den interpellationsdebatt som handelsministern och jag hade den 20 februari i år pratade handelsministern mycket om positiv diskriminering. Jag undrar om det som Eva Zetterberg var inne på. Det gäller t.ex. positiv diskriminering av kvinnligt företagande. Är det möjligt inom MAI-avtalet? Det är den typen av konkreta frågor som vi måste få ett svar på. Det är den typen av konkreta frågor som måste debatteras. Jag skulle också vilja påpeka att jag tycker att det är väldigt bra att avtalstexten numera finns tillgänglig via Internet. Jag tycker att det är jättebra. Det visar också att debatten har utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Internet har också gjort det lättare för oss att hålla kontakten med de organisationer och rörelser som kan någonting i dessa frågor, nämligen de ideella organisationerna och de frivilliga rörelserna runt om i världen. Det är inte det politiska etablissemanget. Jag tycker, precis som någon sade här tidigare, att det var väldigt talande att ingen av regeringens medlemmar kunde svara på frågan i frågestunden för två veckor sedan. De kunde över huvud taget inte svara på frågan om tidsperspektivet vad gäller MAI. Det är väldigt intressant. Det jag var ute efter var en diskussion om internationella avtal och hur MAI behandlas i jämförelse med dem. Jag håller fast vid att den frågan måste utredas på ett tydligare sätt. Jag bryr mig inte så mycket om ifall en sådan konsekvensanalys görs av den svenska regeringen eller någon annan, men jag vill att en sådan konsekvensanalys skall göras. Jag är nämligen orolig för de internationella avtal, t.ex. Riodeklarationen, som vi har undertecknat och som jag tror är helt nödvändiga att utgå från om vi skall klara den här jorden, om vi skall klara en ren luft och en schyst natur. En del har här tidigare fört en diskussion om de svagare ländernas ställning i det här sammanhanget. Det är värt att notera att när man började diskutera den här typen av avtal skedde det inom WTO, där många fler länder, bl.a. utvecklingsländer, deltar. När man inte fick igenom avtalet där, vad hände då? Jo, man flyttade över de fortsatta förhandlingarna om det här viktiga avtalet till de rikaste länderna i världen, dvs. OECD-länderna. Jag tycker att det här är ett tydligt tecken på massor med olika saker, bl.a. hur den här frågan har behandlats generellt. Visst är det bra att regeringen tar på sig ansvaret för att den demokratiska processen, dialogen och debatten har kommit litet sent, men jag tycker ändå att t.ex. den här interpellationsdebatten, där många ministrar inte deltar, visar på att de inte klarar av att ta debatten. Det vore intressant att få en kommentar kring det av Leif Pagrotsky.
Herr talman! Jag tror inte att någon av mina frågor blev besvarad. Det är väldigt sorgligt. Vi är nästan tio interpellanter här, och tiden är ju begränsad. Det känns också synd att inte få svar åtminstone på en del av de frågor man ställer. Jag tänker därför återkomma till några av de frågor jag ställde. Förhandlingarna har nu pågått i tre år. Avtalet skulle enligt tidsplanen ha skrivits under i april. Hur hade regeringen förankrat avtalet om de svenska undantagen, den svenska linjen, i den svenska riksdagen och även bland den svenska allmänheten? Vad hade man för planer för detta? Hur hade man tänkt göra? Man borde ha haft en plan - eller så hade man ingen plan. Jag kanske kan få ett besked om hur det var. Jag anser att det vore väldigt bra om de svenska undantagen, den svenska linjen, så snabbt som möjligt kunde förankras här. Hur ser vi på globalisering, på multinationella företag? Jag skall strax komma in på hur jag ser på detta. Det vore bra om vi här kunde diskutera dessa frågor, så att vi hade en svensk linje. Nu för regeringen en egen politik. Jag tycker inte att regeringens linje är uttömmande. Jag tror att det kan finnas skiljaktigheter. Jag kan gå in på några sådana. Pagrotsky pratar här om att vi skall vara en röst för de svaga och att det är bra för utvecklingen i de fattiga länderna med en total frihandel. Då kan jag hänvisa till exempelvis Mauricio Rojas, som har skrivit en bok som just handlar om utvecklingen i uländerna. Han hänvisar där till att det som är viktigt för utvecklingen i u-länderna, dvs. de länder som inte är med och förhandlar om det här avtalet, bl.a. är genomförandet av en jordreform, att inte ha total frihandel utan kunna skydda vissa områden för att kunna bygga upp en ekonomi i det egna landet. Sådant omöjliggörs med det här avtalet, åtminstone de skrivningar som finns i dag. Det är väldigt oroande. De här länderna är inte med och påverkar avtalstexten. De kommer senare att få ta ställning, att säga ja eller nej till en helhet. Det blir en väldigt absurd situation. De är inte med och påverkar men måste i slutskedet säga ja eller nej. Då tar man ställning till att antingen gå med eller inte gå med. Det är inte delaktighet, och det är inte demokrati. Vad gäller nationernas olika lagar gjorde Leif Pagrotsky tummen upp, dvs. de får finnas kvar. Men hur är det egentligen? Jag vill på nytt hänvisa till den miljöutredning som gjordes. Om en lag, t.ex. en lag om skatteväxling, innebär att de förmodade vinsterna för ett företag minskar kan företaget begära skadestånd av den svenska staten, något som de inhemska företagen inte kan. Detta kan komma att inverka på de lagar vi stiftar här i riksdagen. Är det inte ett problem? Jag tycker att det är ett problem. Så skall det inte vara.

Herr talman! Leif Pagrotsky gjorde ett väldigt fint uttalande om att avtalet skall stå på de små ländernas sida - jag vet inte om han talade om "de svaga länderna". Det är en generell svensk position att vi i vår utrikespolitik för de små ländernas del ser fördelar med gemensamma lösningar. Det är ju bl.a. därför vi är så aktiva i FN. Det är ett bra förhållningssätt, men det är naturligtvis också ett förhållningssätt som utmanar och lägger väldigt mycket ansvar på den svenska regeringens axlar i olika sammanhang. I det här sammanhanget gäller det att se till att avtalet verkligen får en sådan utformning så att det fungerar på det sättet. Det gäller dels i relationen mellan i-länderna, dels, och naturligtvis i mycket större utsträckning, hur avtalet i en framtid kan komma att utvecklas till att omfatta också u-länderna och hur den utvecklingen då kan te sig. När avtalet kommer i hamn i den här omgången, hur kan det då tänkas att fungera för u-länderna i nästa omgång? Behöver man redan i ett första steg lösa ett antal grundproblem för att få det att fungera bra för u-länderna, eller kan man lösa dem i ett senare skede? Jag tror att detta är väldigt viktiga frågor. Det blir fråga om undantag, men det blir också fråga om grunder i själva avtalet. Det är t.ex. ganska uppenbart att u-länderna måste kunna ha särregler för sin livsmedelsproduktion. Den är så grundläggande för deras överlevnad att de måste kunna gynna lokala producenter framför utländska. Tiden går fort, så jag skall inte ta upp några nya frågor. Jag tycker att förslaget om en utfrågning är väldigt bra, och Birger Schlaug kom också med en hel del väldigt bra förslag. Jag vill stryka under en sak som är väldigt viktig, nämligen att det nu blir en ordentlig utskottsdiskussion här i riksdagen, att vi som jobbar med det här avtalet går ut i respektive utskott och beskriver läget som det är, så att vi får i gång en sakdiskussion. Det är väldigt angeläget för att det här skall sluta på ett bra sätt.
Herr talman! Jag välkomnar den öppenhet som ministern visar här i dag och den självkritik som finns som en underton i det han säger. I mitt inledningsanförande gav också jag uttryck för självkritik gentemot mitt eget agerande. Nu har vi lärt oss det. Vi får ett regelsystem som innebär att fattiga länder kan hävda sig, säger ministern. Det låter bra, och blir det så välkomnar vi naturligtvis detta. Farhågan här är att så inte är fallet, vilket de fattiga länderna har gett signaler om. Det är därför viktigt att dessa länder finns med i processen. Vad är alternativet till gemensamma regler? frågar ministern. Jag välkomnar gemensamma regler, men det beror naturligtvis också på hur dessa regler ser ut. Men det är inte tu tal om annat än att det är bra med gemensamma regler. Vi skall vara med och påverka den här processen. Jag blev litet störd av ministerns påpekande om att de enskilda organisationerna har tackat nej till att vara med i processen. Jag vet inte vad motivet till detta är, men jag skall själv ta reda på det. Det vore bra om de var med och gav ett konstruktivt bidrag. Jag ställde fyra frågor. Jag förstår att det är svårt att hinna svara på alla, men det går ju bra att göra tummen upp eller tummen ned. Det var tummen upp på en av mina frågor och neutralt på de tre andra. Nu ställer jag bara en fråga, så kanske jag får ett svar på den. Avtalet tar inte hänsyn till miljöfrågor, kulturfrågor, sociala frågor och mänskliga rättigheter. Det koncentrerar sig helt på investerarnas rätt till en oavkortad handlingsfrihet. Det är alltså falskt? Tack för svaret!

Herr talman! Leif Pagrotsky pratade om visioner och gav mig svaret att det var de svaga och fattiga länderna som skulle sättas i främsta rummet. Det låter ju jättebra, och det är jag den första att ställa upp på. Men är det inte ganska fantastiskt att påstå att den visionen skulle stämma överens med MAI-avtalet? Skulle de pådrivande, de transnationella bolagen i OECD-området, gå i bräschen för de svaga och fattiga länderna? Jag vet inte vem som kan tänkas tro på ministern. Jag gör faktiskt inte det. Det är inte vidare trovärdigt. Sedan blev jag konfunderad. Ministern sade att Sverige inte vill skriva under avtalet eftersom det inte är bra nog. Det är ju väldigt bra, tycker jag, men det är en väldig omsvängning på bara ett par veckor. I tidningarna har budskapet från Pagrotsky varit väldigt positivt, och han har farit väldigt hårt fram med alla som har vågat sig på att kritisera det här. Bilden utåt, åtminstone som jag har uppfattat den, har varit att det inte ligger någonting i kritiken och att det här är oerhört bra. Någonting måste då ha hänt den senaste tiden. Kanske är det den här visionen om de svaga och fattiga länderna som i någon mån har slagit igenom i Regeringskansliet. Skulle det vara så är jag den första att gratulera statsrådet. Vidhåller Leif Pagrotsky i den sista replikomgången att det är de transnationella bolagen inom OECD-området som går i bräschen för de svaga och fattiga länderna? De svagas röst - är det de transnationella bolagen? I så fall, handelsministern, finns det mycket information på Internet som jag rekommenderar att handelsministern tar del av.
Herr talman! I sin replik sade statsrådet att gemensamma regler är bra. Han ställde också den kanske smått retoriska frågan: Skall vi vara med och påverka eller skall vi stå utanför? Ett ögonblick trodde jag att det gällde medlemskap i EMU, men det är ju MAI avtalet det gäller. Jag håller med om att gemensamma regler är bra. Bra gemensamma regler är bra. Vi skall också vara med och påverka, inte stå utanför. I statsrådets första svar tycker jag att det finns en hel del positivt att ta vara på, t.ex. att riksdagen skall hållas informerad när avtalet successivt växer fram och att det skall råda en stor öppenhet beträffande förhandlingarna. Men jag håller med K-G Biörsmark om att det är viktigt att också ha med samhället utanför riksdagen. Vi får väl fundera på vad som har hänt under resans gång, om det är någon som har avsagt sig information. Det tycker jag är allvarligt. Statsrådet säger också att vi skall ta hänsyn till individuella utvecklingsländers problem - det tycker jag också är positivt - och att Sverige skall verka för att en bredare krets av länder involveras. Jag ser för min del och för Moderata samlingspartiets del fram emot ett kommande samtal kring de här frågorna.

Herr talman! Jag tackar för ömsintheten. Det är väldigt många som visar någon sorts medlidande med att jag har så litet tid. Andra kanske klagar på det. Regeringen har fått elva interpellationer i samma ämne. Vi är tre statsråd här. En liten del av riksdagens ledamöter sätter av en hel förmiddag åt den här debatten. Jag tycker att det är rätt bra med tid. Jag tycker att det är rätt rimligt. Jag klagar inte på tidsnöd. Var och en av er har också rätt mycket tid. Ingen av er har klagat på egen tidsbrist. Jag ställde bara en fråga till er: Vad skall vi göra nu när förhandlingarna pågår? Skall vi ställa oss vid sidan om eftersom det här i grunden är ont, en de onda krafternas komplott? Det är tonläget i en del av era inlägg. Vad är slutsatsen? Skall vi ställa oss vid sidan om och låta det fortsätta som det är i dag när det gäller investeringarna över gränserna? Eller skall vi delta i detta och försöka påverka med den tjugoniondel av förhandlingen som vi utgör - vi är ju en del av OECD? Mångas tonläge antyder att detta att vi rikare länder träffas och talas vid i sig är ont, en komplott mot de övriga som inte får vara med. Betyder det att ni vill att vi skall gå ur OECD? Här sitter vi ju hela tiden och pratar i denna krets, 29 mer utvecklade länder, om alla möjliga frågor där vi har gemensamma problem att diskutera. När det gäller investeringarna sker den helt dominerande delen av de internationella investeringarna internt inom OECD. Vi är ett av de länder som nu analyserar och funderar över hur våra mellanhavanden påverkar andra länder. Vi hade gärna sett att det här bedrevs i WTO där också andra finns vid bordet. Vi hoppas att det kommer dit så småningom. Där kan de fattigare länderna själva artikulera sina intressen. Jag tror att det kommer att bli så, men tyvärr kanske det kommer att ta litet tid. Nu gäller det att det avtal vi förhandlar fram här är bra nog för att inte drabba uländerna. Bengt Hurtig påstår att vi nu skapar ett nytt nyliberalt system genom den tvistlösning vi etablerar. Vi har i dag, Bengt Hurtig, 32 avtal med 32 olika länder om investeringsskydd. De har allihop den mekanism för tvistlösning som det gäller här. Detta har vi haft sedan 1966. Vi har ännu inte blivit föremål för en enda sådan tvistlösning där någon har anklagat Sverige. Var det en nyliberal konspiration 1966? Yrkar Vänsterpartiet eller Bengt Hurtig på att vi skall säga upp dessa 32 avtal, som innehåller detta nya nyliberala genombrott? Det vore intressant om Bengt Hurtig kunde ägna sina två minuter åt att hjälpa mig förstå hur han ser på den punkten. Annika Nordgren säger att jag har svängt i debatten när jag säger att vi inte är beredda att skriva på MAI-avtalet. Man måste hålla isär två saker. Jag tycker att det är en bra idé att försöka skapa ordning och reda och regler för det här. Men vi är ännu inte tillräckligt långt framme för att ha ett bra avtal som förtjänar att skrivas på. Dessa två ståndpunkter går bra att förena utan att det skall betyda att man har ändrat sig från den ena till den andra. Det har varit min linje, och den kommer jag att ha tills vi står vid mållinjen och jag blir övertygad om att den är värd att passera. Men som det är nu är avtalet otillräckligt. Yvonne Ruwaida beskriver det som att uländernas problem i dag är för mycket investeringar och för mycket handel och att detta är ont. Min åsikt är faktiskt tvärtom. U-ländernas problem är att de handlar för litet med oss därför att vi har för höga tullar och för mycket skydd, framför allt på sådana produkter där de kan sälja till oss. Där skyddar vi oss mot dem. Det tycker jag är ett allvarligt problem. Det sades också att vi inte skulle kunna höja bensinskatten och införa miljöregler m.m. därför att MAI avtalet hindrar oss. Det är ju befängt att tro att det skulle sitta 29 demokratiskt valda regeringar vid ett bord i Paris och själva bestämma om att avskaffa sin rätt att fatta egna beslut i sitt eget parlament av normal regleringsart, t.ex. att påverka miljö och arbetsrätt. Så är det inte. Vad det handlar om är att de regler man stiftar skall gälla lika för inhemska kvinnor och utländska kvinnor. De skall inte diskriminera på basis av nationalitet. Men om man har höga eller låga, dåliga eller bra, dumma eller kloka - det har inte ett investeringsskyddsavtal med att göra. Som sagt: Det finns ingen vid det där bordet som kräver att man skall skriva ett avtal där man avhänder sig sin egen, dvs. sitt lands, politiska makt.
Herr talman! Det var intressant att höra att det inte finns någon politiker som frivilligt avhänder sig makten. Men det är ju det ni har gjort hela tiden. Marknaden har faktiskt inte tagit makten - ni har gett den till den. Dessutom tycker jag att det var intressant - och kanske också viktigt för alla som lyssnar - att det var en stark, rent ömsint, gemenskap mellan den socialdemokratiska ledningen och moderaterna. Det är nog bra för alla att ha klart för sig att det är så. Vad skall vi då göra? Leif Pagrotsky säger att vi inte ger några svar på vad vi skall göra. Jag har gett en handlingsplan i sju punkter till Leif Pagrotsky om hur man skulle hantera det rent demokratiskt. Det var sex punkter på det papper han fick; jag skall tillföra en punkt eftersom det var litet otydligt och han kanske inte förstod. Dessutom tycker jag att det är löjligt, på gränsen till förakt för parlamentet och de folkvalda, att slå ihop så många interpellationer som handlar om så pass olika delar av MAI-avtalet och sedan inte kunna svara på de frågor som ställs i interpellationerna. Det är faktiskt förakt för de folkvalda. Så kan vi inte ha det, Leif Pagrotsky. Jag vill ha svar på den här frågan. Ja eller nej, det tar bara 20 sekunder. Är det rimligt att ett transnationellt företag, Nestlé eller Shell eller något annat, skall kunna stämma ett land som inför hårdare miljöregler efter det att en investering är gjord? Är det rimligt att Nestlé eller Shell skall kunna stämma ett land som i demokratisk anda fattar beslut om hårdare miljöregler eller bättre miljöskatter? Är det rimligt, ja eller nej? Avslutningsvis vill jag ändå slå fast att MAI avtalet är en del i en smygande globalisering som sker på demokratins bekostnad. Religionen, överideologin har blivit ekonomismen, där allting underställs en enda sak, förräntning av pengar. I ett sådant samhälle vill jag inte leva. Jag är förvånad över att socialdemokratiska statsråd i slutet av 1900-talet anammar den synen.
Herr talman! Jag har för egen del och vi har från Vänsterpartiets sida klart deklarerat ett nej till det förslag som nu föreligger. Det förslag som har diskuterats är definitivt inte godtagbart. Samtidigt säger vi ja till fortsatta förhandlingar, till försök att hitta rimliga lösningar. Det är en självklarhet. Men då gäller det att de lösningar och de gemensamma regler som man kommer fram till faktiskt gynnar den svagare parten. Om det inte blir jämställda parter måste man åtminstone göra vad man kan för att hävda den svagare partens intressen. Jag vill till K-G Biörsmark säga att jag är litet förvånad över att man från Folkpartiets sida antar statsrådet Leif Pagrotsky som enväldig domare i en rad frågor som gäller det avtal som föreligger. Det är det enda förslag som finns vad gäller mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor. Är det ett statsråd som skall göra tummen ned eller tummen upp och därmed avgöra om det är rätt tolkat eller inte? Jag trodde att det var just därför vi ville ha de här konsekvensanalyserna, för att någon ordentligt skall belysa de olika aspekterna av det avtal som föreligger, men framför allt med de förändrade paragrafer som jag hoppas skall komma. Det är därför som vi är väldigt angelägna om det. Till slut vill jag säga att den här frågan har en enorm betydelse. Man kan göra en jämförelse med andra frågor som vi har behandlat här i riksdagen och kommer att behandla framöver. Det gäller fattigdomsbekämpningen, Afrikastrategin, en Asienstrategi som skall komma, osv. Här kan och vill vi sträva efter att öka biståndet till 1 %, som ni socialdemokrater och regeringen tycks kunna avvakta med upp till 40 50 år att genomföra. Men vi vill få det genomfört inom några år. Förhållandevis är detta ändå bagateller jämfört med om man får ett dåligt avtal, som inte ger de fattigaste länderna möjlighet att värna om sina egna investeringar och sin egen ekonomi. Det är därför det är så betydelsefullt att förhandlingarna fortsätter och att det är de frågorna som lyfts upp för att man skall få ett rättvist avtal.
Herr talman! Leif Pagrotsky säger att politiker inte avsäger sig makten. Jag tycker att det är det vi håller på med av och till här i riksdagen. I förra veckan hade vi en diskussion där en ledande folkpartist sade att vi i folkets intresse skulle avsäga oss kontrollen av Riksbanken. Det är bara ett exempel. Vi har ju socialdemokratiska debattörer, som Bo Södersten, som förespråkar att vi skall avsäga oss makten och överlåta åt marknaden att bestämma på en rad områden. Vad skall vi göra? Det verkar som om Sverige nu har hamnat i den sitsen att man skall säga nej till det förslag till avtal som vi har tillgång till nu, därför att en mängd punkter är oklara. Naturligtvis förstår vi också att Europaparlamentet anser att de här förhandlingarna hellre borde föras inom WTO och också i kontakt med t.ex. UNCTAD. Små länder skall har rätt att få vidgade möjligheter. Ja, små länder som har egna företag som investerar utomlands kan naturligtvis få fördelar av det, och det är inte dåligt. Men vad händer med fattiga länder som i dag får ta emot t.ex. mediciner som vi har förbjudit i de rika länderna, som inte får säljas här därför att de har sådana svåra bieffekter? De säljs i dag i uländerna, på torg och andra platser, av de multinationella bolagen. Kommer man att kunna införa regler som stoppar den verksamheten? När den här debatten nu har kommit i gång globalt säger Herman van Karnebeek, Chairman of BIAC s Committee on Multinational Enterprises, i fri översättning: Vi hör nu störande signaler. Många av de element vi hoppades inte skulle vara möjliga kommer in, och vi börjar fråga oss själva, är MAI verkligen till för oss? Det säger alltså en företrädare för de multinationella bolagen i den här debatten.
Herr talman! För några veckor sedan skrev jag en interpellation. Jag skrev den inte för att jag inte hade något annat för mig. Jag skrev den inte för att jag bara tyckte att det vore kul. Jag skrev den därför att jag ville ha ett svar. Jag ville ha en debatt. Jag vill fortfarande ha en debatt. Jag tror i och för sig att det nu händer massor med saker. Vi har de senaste dagarna faktiskt kunnat läsa i tidningarna om det här avtalet. Vi kunde höra om det på radio i morse osv. Det är mycket viktigt. Men om just den här interpellationsdebatten verkligen har rätat ut några frågetecken ställer jag mig litet frågande till. Några av de frågetecknen måste vi kunna räta ut, därför att vi måste kunna fortsätta den demokratiska dialogen, den demokratiska processen, som jag tycker är så viktig. Nej, de som förhandlar om det här avtalet är säkert inga elaka människor, det tror inte jag heller. Men de har helt andra intressen än många vanliga människor, än många människor som t.ex. bor i utvecklingsländer. Det är trots allt de människorna som kommer att bli påverkade av det här avtalet, om vi skriver under det som det ser ut och som innehållet är. Samarbete, Leif Pagrotsky, det är jätteviktigt. Frågan är: Vad skall vi samarbeta om? Och vad är innehållet i samarbetet? Det är det som är det viktiga. Det är det som blir konsekvensen av alltihop. Det är det som gör mig orolig. Den här debatten har som sagt inte rätat ut speciellt många frågetecken för min del. Utifrån den här debatten och den interpellationsdebatt som jag och Leif Pagrotsky hade den 20 februari i år känner jag fortfarande att regeringen har en mycket naiv syn på hur världen ser ut. Världen är inte rättvis. Det är vår uppgift som människor och som politiker att försöka skapa rättvisa villkor för samarbete. Leif Pagrotsky vet att man kan göra det på massor av olika sätt, bl.a. kan man låta bli att skriva under avtal som så tydligt visar att utvecklingsländer kommer att ställas utanför, som så tydligt visar att det är företag och inte politiska institutioner, inte demokratiska institutioner som får inflytande över den politik som förs. Jag är alldeles säker på att den här debatten kommer att fortsätta.
Herr talman! Avtalet utgår inte från att lösa de stora miljöproblemen, växthuseffekten, ozonuttunningen och annat, inte från att minska den ökande klyftan mellan de fattiga och de rika och inte från att minska antalet inbördeskrig i världen. Avtalet utgår från att skydda utländska investerare. Det är utgångspunkten. Det är de som skyddas med avtalet. Investerarna kan peka på väldigt tydlig text i avtalet, medan t.ex. nationerna, staterna, regeringarna, de folkvalda inte har en lika bra och tydlig text att peka på. Det är inte lika tydligt vad som är deras rättigheter och skyldigheter. Där kan det bli tolkningsdiskussioner. Utgångspunkten för avtalet är tveksam. När man pratar om de problem som finns vill jag bara påpeka att det finns social och ekologisk dumpning. Det är de multinationella bolagen som agerar, de som är allra störst, inte i de länder som är med i OECD, utan i de länder som inte är med i OECD. Det är där den här dumpningen är som allra störst. Det är inte de problemen som tas upp i det här avtalet. EU-parlamentet varnar bl.a. för att avtalet kan ge multinationella företag rätt att stämma nationella regeringar om de inte ges omedelbar och fullständig tillgång till respektive marknad. Det här kan vara ett hinder för utvecklingsländer som behöver utveckla sin ekonomi och skydda en viss marknad. Men de här länderna skall ju ändå ta ställning till det här avtalet i ett senare skede, när det redan är skrivet. Det är inte bra. I fråga om förankringen, kan statsrådet kortfattat svara på hur man skall göra med de svenska undantagen? Skall den svenska linjen tas upp för diskussion och kanske för beslut, innan man fortsätter med pågående förhandlingar?

Herr talman! Bengt Hurtig försöker undervisa mig om demokrati. Det finns kanske andra som är bättre skickade för det. Birger Schlaug framför en grov och allvarlig kritik, som jag i viss mån kan instämma i, mot profitens makt och kapitalismen. Men var det inte Birger Schlaug som för inte så länge sedan ville sitta i regering med Carl Bildt? Detta är mitt sista inlägg, så jag skall inte upprepa mina frågor. Jag kan konstatera att jag i dag inte vet om Bengt Hurtig vill att vi skall säga upp de 32 investeringsskyddsavtal som har funnits i 30 år och som utgör ett nyliberalt påfund. Den enda fråga jag ställde till honom valde han att inte säga ett smack om. Det gäller likaså en del av de andra frågorna. Jag skall inte uppehålla mig vid det. Jag är glad att denna debatt har kommit till och att vi är så pass många här. Det är faktiskt inte bara debattdeltagarna. För första gången när vi pratar om detta finns folk från medierna här. Det är särskilt roligt. Jag har t.o.m. sett en TV-kamera. Välkomna! Jämfört med tidigare har interpellationerna och debatten varit av mer konstruktiv och lågmäld ton med hänsyn till det komplicerade material detta utgör. Det är mycket välgörande. Mycket av diskussionen går ut på frågor av typen: "Om det blir si eller så, vad gör vi då?" Det tyder på en insikt om att frågan är komplicerad och att vi har att göra med ett rörligt mål. Det avtalsförslag som vi diskuterar förändras hela tiden. Vid varje nytt förhandlingstillfälle kommer nya förslag och det gamla revideras. Det är svårt att analysera. Vi vet inte hur avtalet kommer att se ut, och vi vet inte ens om det över huvud taget kommer att bli något avtal. Skillnaderna mellan parterna är stora, framför allt mellan Europa och USA. Det är därför det inte är så meningsfullt att i särskilt många avseenden göra analyser. Det ideala för mig vore ett globalt investeringsavtal, t.ex. inom WTO. Det har alltid varit den svenska positionen. Om det blir ett avtal i OECD, kommer det att få en fortsättning i WTO där det kan förändras, omförhandlas och ge nya saker som speglar intressen hos nya länderna. Att de inte är med kan inte hindra huvuddelen av världens investerare att reglera sina inbördes förhållanden. Det skall vi göra med beaktande av hur tredje land kan påverkas. Vi kan välja att delta eller inte delta i förhandlingarna. Jag anser att det är ett självklart val från svenska sida. Vi hjälper inte u-länderna genom att ställa oss vid sidan om. Vi kan inte uppnå några förbättringar för dem på egen hand. Vår medverkan har redan satt spår. Det kommer inte att bli tillåtet med miljödumpning. Vi kan redan säga att det är mycket sannolikt att det slutliga avtalet kommer att innehålla de svenska kraven att regeringar förbjuds att ge särskilda förmåner på miljöområdet och arbetsrättsområdet för utländska investerare. Det är en fantastisk framgång för u-länderna, för löntagare i många länder och för miljön i hela världen.

Herr talman! Hanna Zetterberg har frågat mig om jag kommer att verka för att det i MAI införs skrivningar t.ex. i form av undantag så att det klart framgår att miljöregleringar inte hotas om avtalet undertecknas. Vidare har Marianne Samuelsson frågat mig om regeringen har analyserat miljökonsekvenserna av MAI. Slutligen har Yvonne Ruwaida frågat mig om regeringen tänker avstå att skriva under MAI-avtalet om avtalet kan medföra att länder blir skadeståndsskyldiga gentemot företag när länderna demokratiskt fattar politiska beslut. Jag tycker att det är lämpligt att besvara alla interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig först säga att det för mig är självklart att Sverige inte kan ställa sig bakom ett avtal som innebär begränsningar i varje stats rätt att föra en nationell miljöpolitik och bestämma vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda miljön. Utländska investerare skall inte behandlas sämre i detta avseende än de inhemska, men de skall heller inte behandlas bättre. Jag kan därför kort besvara Yvonne Ruwaidas interpellation med att regeringen inte avser att skriva under ett avtal som innebär att berättigade miljöskyddskrav som ställs på utländska investerare skall leda till skadeståndsskyldighet för det land som beslutat om kraven. När det gäller miljökonsekvenserna i övrigt av MAI har vi på Miljödepartementet bl.a. låtit göra den studie som Marianne Samuelsson hänvisar till i sin interpellation. Studien gjordes i höstas och visar på vissa principiella problem i förhållandet mellan MAI avtalet - som det då såg ut - och nationella miljöregler. Sverige och flera andra länder har under förhandlingarna tagit upp frågan om hur avtalet bör ändras för att bl.a. klarlägga att det inte begränsar rätten att föra en aktiv nationell miljöpolitik. Numera finns det en enighet hos alla länder som deltar i förhandlingarna om att avtalet behöver kompletteras på denna punkt. Däremot har man inte nått enighet om hur en sådan komplettering skall utformas. Jag kan således svara Hanna Zetterberg att Sverige verkar och kommer att verka för skrivningar i avtalet om denna fråga. Till Marianne Samuelsson vill jag säga att regeringen och mitt departement även i fortsättningen kommer att arbeta med att analysera förhållandet mellan de svenska miljöreglerna och MAI-avtalet. Slutligen vill jag säga att jag tycker att det är positivt med en öppen diskussion om miljön och MAI avtalet. Debatten har kommit i gång sent, men ett avtal kommer inte att kunna undertecknas under den närmaste tiden. Därför finns det gott om tid för en fortsatt diskussion i frågan.

Herr talman! Det finns en del beslut som påverkar framtiden mer än andra beslut. Jag skulle vilja nämna något som har påverkat framtiden mycket, t.ex. valutaavregleringen. Det innebär att det inte finns några regler kvar, icke-fungerande system släpptes i total frihet. Det har i sin tur lett till att kapitalmarknaden har fått en betydligt större makt över politiken än tidigare. EU-beslutet innebär att politiska beslut fattas på en annan nivå än vad vi själva kan påverka på ett demokratiskt och bra sätt. Jag har en känsla av att detta beslut också kommer att vara ett beslut som kommer att påverka världen, inte minst de fattiga länderna, betydligt mer än vad vi i dag anar eller har analyserat ordentligt. Det är därför denna debatt är oerhört viktig. Jag är glad att miljöministern säger att avtalet inte kommer att gå igenom med mindre än att miljökrav tas med. Jag är förvånad över att miljöministern inte talar om vilka problem som har kommit fram. Regeringen har inte på något sätt velat tala om att det finns problem med avtalet. Det har varit knäpptyst. Kritiken har varit stark mot att någon debatt inte har förts. Nu säger miljöministern att det har gjorts en analys och att det finns problem i fråga om de svenska reglerna. Den stora oron känner jag inte för de svenska reglerna. Jag känner störst oro för länderna i tredje världen. Vi vet att de multinationella företagens ansvar inte är vad vi vill att det skall vara. Vi har nyligen haft en debatt om Hennes & Mauritz och barnarbete. Vi har sett Shells sätt att hantera miljön i fattiga länder. Det är exempel på att företag inte tar miljöansvar. Nestlé och bröstmjölken kontra ersättningen är också ett typexempel som ofta har debatterats från utgångspunkten att företagen inte klarar att ta ett miljöansvar utan bara ser till det ekonomiska ansvaret. När man då säger att alla skall behandlas lika undrar jag: På vilkas villkor? I Sverige har företag som kommer från utlandet inte andra villkor än svenskägda företag - om man nu vill ha några sådana kvar. Men hur är det med de fattiga länderna? Vilka effekter får det här på tredjevärldenfrågorna? Jag tycker att den frågan är väldigt dåligt analyserad. Det är bra om den analyseras från svensk miljösynpunkt, men det måste naturligtvis också göras en ordentlig analys av effekterna på alla de vackra program som vi har tagit när det gäller vårt ansvar för tredje världen. Riokonferensen angav tydligt att vi i de rika länderna har ett internationellt ansvar för tredje världen. Då kan man inte ge storföretagen och handelsvillkoren sådana fördelar att alla de här andra programmen blir underställda deras agerande. Det är den oron som jag känner oerhört starkt, och jag skulle därför vilja ha ett tydligare svar: Vilka problem har miljöministern funnit när hon har gjort den här analysen? Hur ser den problembilden ut? Jag vill då ha ett svar inte bara för svensk del, utan utifrån vårt miljöansvar för tredje världen.
Herr talman! Tack för svaret, miljöministern! Miljöministern skall ha ett stort tack för att hon är här i dag och svarar på de här interpellationerna. Det uppskattar jag mycket. Svaret är positivt ur några vinklar, även om det är mycket som fortfarande är outrett kring konsekvenser osv. Det är väldigt bra att Miljödepartementet har gjort den här konsekvensutredningen på miljöområdet. Jag har läst den, och jag tycker att den sätter fingret på just många av de punkter som man även i andra länder har satt fingret på. Jag utgår från att regeringen har det som utgångspunkt för fortsatt arbete. Jag funderar i alla fall på några delar av svaret. Miljöministern säger bl.a. att det numera finns någon sorts enighet bland OECD:s länder när man förhandlar om det här avtalet, om att miljöfrågor måste komma in och stärkas på något sätt. Då är min fråga inte bara vilka problem man har sett utan också hur man hade tänkt sig att det skulle göras. Det finns ju andra internationella avtal där man har skrivit till texter. Alternativt skulle man bara kunna skriva in principer som är gällande i många andra internationella avtal, t.ex. polluters pay principle eller försiktighetsprincipen. Det är sådana viktiga delar som, såvitt jag kan se, i dag inte ingår i avtalstexten. Det kunde vara bra med en kommentar från miljöministern om det. EU är också med och förhandlar, vilket i sig är litet konstigt, eftersom det egentligen är OECD:s avtal. Hur är EU:s linje i miljöfrågorna? Hur förhandlar kommissionen i de här frågorna? Jag är orolig för många saker. Jag har i tidigare interpellationsdebatter tagit upp skadeståndsproblemen - jag tror att miljöministern är medveten om det - dvs. om man vill gå vidare och utveckla saker. Jag har förstått att alla inte är lika övertygade om att miljöprinciper skall tas in i avtalet. Många vd i stora företag har sagt att de inte har något intresse av detta avtal om det skulle innebära utökade krav på miljöhänsyn eller sociala rättigheter osv. Jag har en fråga om en process som kallas stand still and roll back, som finns i MAI och som jag inte riktigt vet hur det fungerar. I princip betyder stand still att regeringarna kommer överens om att inte vidta några nya åtgärder som skulle kunna skada utländska investerare. Med roll back menas snarare att man inför en sorts mekanism som på sikt eliminerar existerande förordningar som är motstridiga med det nuvarande avtalet, t.ex. om man har tillfört reservationer till avtalet och man skall backa från det. Jag undrar om miljöministern har några kommentarer till det. Det har inte nämnts så mycket i debatten, men det kan få ganska stora konsekvenser för miljöarbetet. Med tanke på bl.a. den interpellationsdebatt som jag nyligen hade med Leif Pagrotsky är jag orolig för övriga internationella avtal som vi har undertecknat. Jag skulle hellre se ett internationellt handelsavtal som grundar sig på Riodeklarationen eller Kyotoprotokollet, eller den typen av regler och internationella överenskommelser som syftar till att bevara helt andra intressen än bara ekonomiska investeringar.
Herr talman! Jag skall börja med att berömma Miljödepartementet. Ni har gjort en studie som rör miljökonsekvenserna och MAI-avtalet - även om det inte är en omfattande studie. På så sätt är ni det bästa departementet av alla, och det vill jag berömma er för. Däremot önskar jag att informationen hade kommit ut mer över lag, men det finns andra i regeringen som har det ansvaret. När det gäller miljöfrågorna är det inte lätt; det är tolkningsfrågor. I rapporten av Jonas Ebbesson skriver han att möjligheterna att bedriva en aktiv miljöpolitik förhindras. Även om det är en svensk linje att se till att den rätten inte skall förhindras, och man nu även har kommit överens om det i förhandlingarna, tror jag att vi har väldigt olika syn på vad det är som begränsar rätten att föra en aktiv nationell miljöpolitik. Vad är miljöpolitik? Jag tror att det inom OECD länderna finns oerhört många olika uppfattningar på detta område. För mig är miljöpolitik t.ex. skattepolitik och trafikpolitik. Miljöpolitiken går in på alla områden - allt hänger ihop. Jag tror inte att alla OECD-länder ser t.ex. skattepolitik som miljöpolitik. De kanske menar att man har rätt att t.ex. förbjuda vissa väldigt farliga ämnen, och där kanske man kan finna konsensus - kanske inte. Men om man finner en konsensus kring att t.ex. en omfattande skatteväxling är nödvändig för framtiden och miljön, vad innebär då detta? Hur kommer företagen att agera? Det finns alltså många stora frågetecken. Jag är tveksam till att man kommer att hitta en gemensam linje som är tillräckligt bra när det gäller vad det är som begränsar rätten att föra en aktiv nationell miljöpolitik. Det är en av de frågor som jag tycker är allvarligast med MAI-avtalet. En fråga som rör detta är att miljölagar kan minska de vinster som ett företag har om det är miljöförstörande: ju större miljöbov, desto mindre förväntad vinst blir det. Men här skyddar man alltså miljöbovarna: ju större miljöbov, desto bättre skydd kan avtalet ge. Då kan företaget begära skadestånd av staten. Det är någonting som är väldigt allvarligt. När det gäller de här frågorna tror jag inte att det finns några enkla svar. Det finns olika tolkningar bland jurister både i EU-parlamentet och i Sverige om vad det exakt kommer att innebära. Det beror på att avtalet fortfarande är vagt formulerat. Jag tror inte heller att det finns en konkret svensk syn i regeringen - jag har inte hört det - om exakt vad man driver och tycker från Sveriges sida. Min tolkning är att man går in i förhandlingarna med vissa principer men på något sätt hoppas att det går bra. Det är en syn som oroar. Jag vill veta hur Anna Lindh som miljöminister tänker förankra den svenska synen från ett miljöperspektiv vad gäller MAI-avtalet.

Herr talman! Det blir en upprepning det här. Debattordningen för interpellationsdebatter bör nog ses över så att man får litet mer effektiva debatter än vad det blir nu. Jag vill återigen säga att strävan mot gemensamma avtal såsom GATT-avtalet, som sedan kommer in i World Trade Organization, och MAI-avtalet, som jag hoppas kommer att landa i World Trade Organization, känns alldeles rätt med tanke på att vi skall driva en politik som bygger på internationell solidaritet. Det är också positivt för miljöområdet om man får gemensamma spelregler. Miljön är ju global och man kan inte fastställa nationella gränser kring den. Problemet ligger i vad vi fyller ramarna med. Inom GATT fanns ju miljöfrågan över huvud taget inte med från början. Så småningom försökte man på olika sätt att lyfta in den. Bl.a. var det ett stort möte i Marrakech för några år sedan, och senare tillsattes det en kommitté inom World Trade Organization. Såvitt jag har kunnat förstå arbetar denna kommitté i väldig motvind. Jag antar att orsaken till det är att man har kommit i alldeles för sent med miljöfrågorna. Beträffande MAI-avtalet finns nu en möjlighet att sätta ned foten från början. Skall det bli ett MAI-avtal måste det innehålla någon form av grundläggande krav på hänsyn till miljöfrågorna, så att man inte släpper igenom ett avtal som saknar dessa grunder. Det första grunden är att de miljökonventioner som gäller är bindande för de stater som har undertecknad dem. Dessa miljökonventioner måste följas upp i MAI-avtalet i den mån som de är tillämpbara. Det driver vi ju när det gäller World Trade Organization, men i det sammanhanget möts vi av oerhörda problem. Nu måste vi sätta ned foten inför MAI avtalet. Vi kan inte ha ett avtal som inte tar hänsyn till andra avtal som vi har skrivit på. Det revirtänkande som finns också i internationell politik måste vi komma bort ifrån, så att vi får ett helhetsperspektiv. Jag tar för givet att Sverige driver detta så långt det är möjligt i de fortsatta förhandlingarna kring MAI. Sedan förstod jag att Sverige hoppas på framgång när det gäller att det inte skall vara möjligt för utländska företag att dumpa miljöregler när de kommer till Sverige eller etablerar sig i något annat land. Såvitt jag har förstått av den tidigare förda debatten och av papper som jag har tagit del av kommer vi att kunna höja våra miljöskatter om vi vill göra det. Birger Schlaug tog i den förra debatten upp exemplet Kanada där man införde spelregler inom ramen för NAFTA-avtalet för något kemiskt ämne som då kunde medföra skadestånd. Så skall inte MAI-avtalet fungera. Det är oerhört viktigt att vi kan höja vår miljöstandard om vi vill göra det, om vetenskapen visar att det är viktigt för oss. Det är också väldigt viktigt att man tar hand om arbetsmiljöfrågorna i det här avtalet. Det grundläggande är alltså att vi nu när det skapas ett nytt avtal utnyttjar möjligheterna att sätta ned foten. Vi får inte göra de misstag som vi gjorde på produktområdet när det gällde GATT-avtalet. Nu måste vi göra rätt från början. Jag tar för givet att det är på det sättet, men jag ville bara stryka under detta i den här debatten.
Fru talman! Vi kunde redan under den tidigare interpellationsdebatten konstatera att diskussionen om MAI-avtalet har kommit i gång ganska sent. Det idkades en hel del självkritik i den tidigare debatten. Jag har varit förvånad över att debatten har kommit i gång så sent. Jag frågade mina nordiska kolleger och mina EU-kolleger som jag har träffat under den här veckan. Det visade sig då att mönstret är detsamma i alla dessa länder. Det är egentligen först nu under våren som debatten i de olika europeiska länderna har blivit politisk. Det är beklagligt, men vi får försöka att lära oss för framtiden hur viktigt det är att den här sortens avtal verkligen diskuteras politiskt och att alla som är berörda deltar i debatten från början, så att det inte bara blir en teknisk debatt. Men nu för vi den politiska debatten, och det är nödvändigt. Det är viktigt att vi också då får tid, möjlighet och chans att belysa alla miljöaspekter. Jag kommer att bjuda in både miljöorganisationerna och jordbruksutskottet, som är det riksdagsutskott som berörs av miljöfrågorna, för att diskutera de olika förslagen och konsekvenserna av dem. Men jag skall så långt möjligt försöka att reda ut hur vi ser på de frågor som har rests här i dag. Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att vi självfallet inte skall ha ett avtal som försvårar eller förhindrar en fortsatt aktiv miljödebatt. Vad driver Sverige? Jag skall ge er några exempel. Det är viktigt att komma ihåg att det har skett en hel del med förslagen jämfört med hur MAI-diskussionen lät i höstas. Vi har fått en betydligt större förståelse, bl.a. för miljöfrågorna. En av de frågor som har diskuterats är riskerna för den nationella lagstiftningen. Finns det en risk, även om det inte är formellt diskriminerande, att det ändå kan anses diskriminerande om ett land inför nya miljöregler? Det vill vi naturligtvis undvika. Därför arbetar man nu med ett undantag - och här är länderna överens om att det behövs ett sådant - på miljöområdet som är tydligt. Man skall t.ex. inskriva i avtalet att det är tillåtet med åtgärder, även om det kan tyckas strida mot avtalet om åtgärderna syftar till att skydda människa, djur, natur eller naturresurser. Ännu finns inte detta med tillräckligt tydligt. Man är överens om målet, men man är ännu inte överens om hur ett undantag skall formuleras och uppfyllas. Ett annat exempel gäller tvistelösningarna. Kanada nämndes i den tidigare debatten. Det är ju absurt exempel. Det är självklart att man inte kan ha en lösning som gör att man kan bli dömd till skadestånd för att man förbjuder en farlig tillsats eller en farlig kemikalie. Här finns det också förslag om att man skall ha speciallösningar för miljön. Exemplet med Kanada gäller ju NAFTA-avtalet. Därför måste man se till att MAI-avtalet inte kommer att fungera likadant, och det finns flera olika förslag om hur man skulle kunna få till stånd undantag som gör att MAI-avtalet inte blir som NAFTA-exemplet. Jag - och inte heller någon annan i regeringen - skulle aldrig acceptera några avtal som uppmuntrar den sortens agerande som vi har sett i exemplet med det kanadensiska företaget och den kanadensiska staten. Det tredje exemplet gäller ifall det blir konflikt med de multilaterala miljöavtalen. Där är det viktigt att se till att MAI-avtalet inte får ta över de multilaterala miljöavtalen. Även där arbetar Sverige tillsammans med andra länder för att få till stånd ett undantag. Jag får försöka att besvara övriga frågor senare, eftersom min taletid är slut.
Fru talman! Det är intressant att miljöministern säger att debatten kom i gång sent. Då skulle jag vilja fråga: Vem är det som skall initiera en politisk debatt? Förhandlingarna inför det här avtalet har ju förts i all hemlighet. Ingen utanför regeringskretsen har känt till någonting. Det var först när det uppdagades och folkrörelserna slog larm som det uppstod en debatt. Det berodde inte på att folkrörelserna hade känt till avtalet och struntat i debatten, utan det berodde på att man inte visste någonting. I det fallet tycker jag att ansvaret ligger på regeringen. Ni kunde ha dragit i gång debatten i riksdagen mycket tidigare. När det gäller miljön och ett sådant här handelsavtal undrar jag: Får man in någonting om hållbar utveckling i avtalet? Vad står det egentligen i förhållande till MAI-avtalet? Inte minst i fråga om utvecklingsländerna tog miljöministern upp ganska litet kring dem. Det berodde kanske på att den frågan inte ligger på hennes bord utan mer på biståndsministerns bord. Visst måste det finnas gemensamma spelregler, eftersom vi lever i en global miljö. Det gäller ju också att man bestämmer sig för vad målet skall vara. Målet måste ändå vara en hållbar utveckling, och då måste ju spelreglerna anpassas efter detta. Det kan man inte se här, utan här är spelreglerna väldigt mycket anpassade efter företagens ekonomiska intressen. Det skulle vara intressant om miljöministern kunde beskriva hur hon ser på t.ex. ett skadeståndsansvar för företagarna utifrån den skada som de kan göra på miljösidan. Vi har ju fört den diskussionen t.ex. när det gäller Världsbanken, IMF osv. Vi vet nämligen att de i många fall har orsakat en väldigt stor miljöskada. Men det blir det land som har drabbats av skadan som får ta kostnaderna för skadan. Jag tycker att man här upplever att det är likadant. Det är de enskilda företagen som skall ta ansvaret för vad de orsakar. Är det inte dags att börja diskutera någon form av uppförandekod eller någon drulleförsäkring, som innebär att de företag som ger sin in i ett enskilt land också får stå för de konsekvenser som de orsakar ur miljösynpunkt? Man skall inte, som jag tycker att man gör här, skydda företagen genom lika regler, lika spelregler och skydd för företagen. Är det inte dags att sätta upp ett regelsystem som skyddar miljön mot det som företagen och deras ageranden kan orsaka? Gång på gång kan de dra sig undan och försvinna, och sedan står stackars människor kvar och får lida av den skada som företagen har orsakat. Det skulle vara intressant att höra om miljöministern har någon sådan fundering, om det har förts någon sådan diskussion och hur man ser på det stora målet hållbar utveckling i förhållande till MAI
Fru talman! Först en liten kommentar kring detta med den demokratiska processen. Vad jag har förstått fanns MAI-avtalet i princip inte att tillgå hos andra än väldigt högt uppsatta politiker och tjänstemän och inte förrän under hösten 1997. Det är klart att när det inte finns ett underlag för debatt om en fråga och man inte talar om den, så faller den undan. Det är ju en väldigt krånglig lagstiftning och ett väldigt stort avtal. Vi har märkt, vad gäller journalisters hantering av frågan här i Sverige t.ex., att det är väldigt många som backar därför att den är för stor. Man har inte tid att sätta sig in i alla olika detaljer, och därför väljer man att lämna det litet åt sidan. Det är beklagligt att det har blivit så. Jag tycker att vi skall rätta till det nu, och det har vi också börjat göra. När det gäller miljöfrågorna litet mer konkret tror jag inte att problemet handlar om att ha gemensamma regler eller inte. Jag tror att vi till väldigt stor del måste ha gemensamma regler. Problemet är hur vi skapar de gemensamma reglerna och vad de egentligen innehåller. Här ligger Sverige jämfört med många andra länder väldigt bra till på många olika sätt. Vi har framför allt en väldigt hög kunskapsnivå bland alla i befolkningen. Det gäller såväl tjänstemän som domstolar osv., och det skall vi naturligtvis utveckla. Jag är litet orolig för principerna, som miljöministern inte hann kommentera. I stället kan jag utveckla litet detta med stand still och roll back. Med stand still menas att man kommer överens om att man inte skall utveckla lagstiftningen därför att man kan se att det hindrar olika investeringar. En konkret fråga skulle då kunna vara om detta t.ex. kan handla om bilindustrin. Om bilindustrin halkar efter och inte klarar av att producera de bilar som vi egentligen vill ha - låg energiförbrukning, bra miljöhantering, bra återvinning osv. - skall vi då låta bli att ställa den typen av krav på bilproducenter därför att så många skulle slås ut och skulle kunna drabbas av skadestånd? Eller hur skall man tolka reglerna? Problemet är hur vi skall göra den här typen av principer konkreta, så att vi förstår vad de innebär och kan ta den politiska diskussionen. Jag skulle kunna tänka mig att stand still-principen kanske hamnar där någonstans. Roll back syftar snarare till att harmonisera alla länders lagstiftning. Även om man formellt sett har reservationer med från början, syftar väl avtalet till att det på lång sikt skall bli gemensamma regler. En reservation är visserligen en reservation, men man kanske skall avhända sig den rättigheten till ett senare tillfälle. Jag skulle gärna vilja ha kommentarer till det, därför att detta är väldigt svårt för mig som inte är jurist. Jag har visserligen kontakter. Men jag måste ju lita på andras tolkningar av principerna. Därför ber jag om en tolkning från miljöministerns sida. Den tolkning som jag har gjort gör mig väldigt oroad just från miljöfrågehänsyn. När det sedan gäller frågan om den nationella lagstiftningen, som regeringen driver, är det viktigt att få tydliga undantag. Det känns ändå positivt att det finns skrivningar som säger att man kan få undantag för de facto-diskriminering om man kan bevisa att syftet är att skydda människor, miljö, naturreserurser osv. Det är väldigt bra att naturresurser står med i skrivningarna, för det är någonting som annars glöms bort. Jag vill bara ha en bedömning av hur pass tydliga skrivningarna är. Jag tolkade miljöministern så att hon gärna skulle vilja ha litet tydligare och hårdare skrivningar. Går det som är inskrivet i de nya avtalstexterna att använda konkret? Kan vi luta oss mot dessa regler?

Fru talman! Det behövs väldigt många olika delar för att skapa ett hållbart samhälle. En lokal produktion är en del i detta. Att använda sig av offentlig upphandling och att i samband med den ställa olika miljökrav är också en del av detta liksom den nationella miljöpolitiken. Undantaget vad gäller nationell miljöpolitik beror väldigt mycket på hur undantaget ser ut. Kommer det att vara utformat på samma sätt som inom EU, så ger jag inte så mycket för det undantaget. Det är otroligt viktigt hur undantaget kommer att utformas. Vad händer t.ex. med offentlig upphandling? Har man rätt att ställa vissa krav i ett land? Skall vi kunna säga att här i Sverige bör man ställa de här kraven vid upphandling? Är det en nationell miljöpolitik, eller vad är det? Att ha en lokal produktion av basvaror har mer och mer blivit en nödvändig del av miljöpolitiken. Hur blir det med detta? Är det diskriminerande mot utländska företag t.ex.? Det finns många, många frågetecken, och jag förstår att miljöministern inte hinner svara på alla frågor här i dag under den korta tid som hon har på sig för att svara. Om jag kan lämna över litet av min tid till miljöministern för svar, så gör jag gärna det. Det är tydligen omöjligt. Vi kanske får ändra debattreglerna framöver. Jag har egentligen under förra debatten, som jag vet att miljöministern lyssnade på, sagt vad jag ville säga. Jag hade hoppats på mer tid för svar.

Fru talman! Avtalet blir något mer komplicerat när man lyfter fram u-landsperspektivet. Det är uppenbart att många strävar efter att det s.k. MAI-avtalet inte bara skall omfatta i-länderna utan förhoppningsvis hela världen så småningom. Därför är det väldigt viktigt hur avtalet byggs upp från början, och då blir u-landskopplingen central. När det gäller miljöområdet skall vi vara medvetna om att det finns mängder av u-länder som inte har någon miljölagstiftning att tala om. Jag är ganska säker på att många länder som har en väldigt svag miljölagstiftning finns med i World Trade Organizations handelsavtal. Därför skulle jag önska att det i MAI-avtalet fanns skyldigheter för företagen och att skyldigheten inte skulle behöva begränsas till att uppfylla respektive lands lag. Jag inser att detta blir grunden i resonemangen i sådana här avtal. Men jag skulle önska att avtalet kunde sträcka sig längre, så att man exempelvis kunde hävda en sådan sak som försiktighetsprincipen, dvs. att om ett land deltar i investeringssamarbetet gäller också försiktighetsprincipen, oavsett om landet har infört miljölagstiftning eller inte. Jag skulle vilja se att vi kunde vara offensiva när vi bygger upp MAI-avtalet. EU-parlamentet har ju antagit en resolution som innehåller en serie av olika punkter, som på miljöområdet bl.a. pekar på Riodeklarationen. Den bas som man kan kräva är åtminstone att de internationella konventionerna, som ju är mer bindande, kommer att integreras i avtalet. Jag inser svårigheterna här, men jag tycker att vi måste jobba så offensivt som möjligt för att få ett avtal som också innebär skyldigheter för företagen.
Fru talman! Jag skall börja med att kommentera undantagen. Jag tog tre viktiga exempel där vi behöver tydliga skrivningar på miljöområdet. Det handlar om den nationella lagstiftningen, det handlar om att undvika skadestånd och en felaktig tvistelösning, och det handlar om att inte sätta de multilaterala miljöavtalen ur spel utan att de skall väga tungt. Detta tycker jag är viktigt för Sverige men också för eventuella uländer som i ett senare skede kan komma att omfattas av avtalet. Men det är viktigt att komma ihåg att de uländer som då skall omfattas måste själva också vara med och förhandla och kan alltså få ytterligare undantag. När jag informerade mina europeiska kolleger om denna fråga gjorde jag det bl.a. därför att jag ville att Sverige skulle få stöd från andra länder när vi driver miljöfrågorna. Jag förstod att mina EU-kolleger har precis samma utgångspunkt. Men jag kunde också se att man i några av de andra europeiska länderna inte ens har tagit upp diskussionen nu. Där ligger man alltså ännu längre bak i diskussionen. Hanna Zetterberg ställde några frågor om stand still och roll back. Det som man skall komma ihåg är att det handlar om att man inte skall införa nya diskriminerande undantagsregler när det är stand still. Det innebär inte att miljöpolitiken och miljölagstiftningen skall vara stand still. Sedan sägs det att det skall vara roll back av undantag. Det är alltså de nationella specifika reservationerna och undantagen. Det är en diskussion som det finns 3 000 olika frågetecken kring. Med tanke på att alla länder har anmält så många undantag, alltifrån de små svaga länderna till de stora starka länderna som USA, tror jag att möjligheten att driva igenom något slags fullständig roll back av nationella undantag är helt utsiktslös. Vad kan vi då själva göra? Kan vi t.ex. driva egna miljöregler och egna upphandlingsregler? Det är självklart att vi kan. Upphandlingsregler är ju något som vi tycker är ett viktigt instrument i den nationella miljölagstiftningen. Det skall inte ett sådant här avtal kunna sätta ur funktion, utan det är klart att vi skall kunna använda upphandling som ett bra miljöpolitiskt instrument även i framtiden och även t.ex. skattepolitiken. Jag hann i mitt förra anförande inte säga att det är viktigt att komma ihåg att vi från svensk sida också vill ha in viktiga miljöprinciper i avtalet, t.ex. pollutor pays principle, som är ett sådant exempel som Sverige har tagit upp för att få med några av de internationella miljöprinciperna i avtalet. Det hoppas vi få stöd för. Men jag tror också att det är viktigt att se att de starka miljöfrågorna i realiteten fortfarande kommer att finnas i de globala miljöavtalen. Därför är det viktigt att man fortsätter att arbeta också med de globala miljöavtalen för att se till att de är starka, även i förhållande till MAI-avtalet. Man kanske inte kan reglera allt i ett enda avtal, utan då får man se till att miljöavtalen är starka. När det gäller hur företagen uppför sig vet jag, även om det inte riktigt är min fråga, att det förs en diskussion inom OECD om något slags uppförandekodex för företagen. Tanken är att det skall utgöra någon form av bilaga till MAI-avtalet, så att man även skall kunna se exempel även på vad företagen faktiskt har för förpliktelser.
Fru talman! Det sista som miljöministern sade, att det också skall finnas med någonting om företagens förpliktelser, tror jag faktiskt är oerhört viktigt i det globaliseringsläge som vi har, annars kommer vi aldrig att komma till rätta med de internationella avtalen utifrån att miljön sätts i fokus. Beträffande de globala miljöavtalen, dvs. de avtal som har träffats mellan länder, och avtalens status är jag litet osäker. På miljöministern låter det som om detta avtal underställs alla de avtal som vi har på miljöområdet. Men på handelsministern låter det som om detta är ett mer övergripande avtal där man inte självklart väger in alla andra avtal. Vi har ju en hel del miljöavtal. Men vad man allmänt uppfattar är ju att de internationella överenskommelserna ofta är ganska svaga och tyvärr inte kan ställas över ett sådant här specifikt avtal på handelsområdet. Det skulle vara mycket intressant att höra om miljöministern anser att de andra avtal som är träffade på miljöområdet kan ställas över MAI-avtalet, så att man med dem kan reglera MAI-avtalet utifrån att regelsystemet blir sådant. Jag är inte riktigt lika säker på att det rättsligt går att ha det på detta sätt, eftersom de internationella överenskommelserna är, som man brukar säga, ganska bilaterala och inte alltid följs, eftersom de inte är lagstadgade. Detta är en viktig del i det hela. Vilken status får detta? Det som miljöorganisationerna ofta har kritiserat är att handeln ofta så att säga ställs över miljökraven. Och vi vet ju att de multinationella företagen i den ekonomism som råder i världen i dag söker efter största möjliga vinst. Då utnyttjar företagen de lägsta miljökraven, de utnyttjar de lägsta lönerna, de utnyttjar barnarbete, osv. just därför att det är vinsten som är viktigt. Det är detta som man globalt borde komma till rätta med. Det är därför som det är viktigt att avtalet är riktigt.